Herr talman! Kommunikationsministern sade att han var förvånad över den reservation som var fogad till detta betänkande. Jag är lika förvånad över att kommunikationsministern är förvånad. Vi har menat allvar med våra framställningar om att insjöhamnarna skall bli behandlade på samma sätt som hamnar som ligger ute vid kusten. Vår besvikelse delar vi nu med företrädare för dessa regioner. De reaktioner som kommit under den tid som propositionen varit offentlig = framför allt i tidningarna i dessa områden — har väl inte gått kommunikationsministern helt förbi. Reaktioner har kommit från kommunalfolk, hamncehefer, skeppsredare och andra som har med sjöfarten att göra. Man är besviken över att inte få denna likvärdiga behandling. I remissvaren över utredningsbetänkandet förordade man från flera håll en skattefinansiering av avgiftssättningen. Är det inte där problemet ligger för kommunikationsministern? Har det inte varit svårt att få budgetministern och andra statsråd med på detta? Detta är en sak som kostar ett tiotal milj.kr., och det har väl varit svårt att få fram dem. Men vi kan visa på ett sätt, med vars hjälp vi kan plocka fram de pengar som kan behövas för ändamålet. Det har uppgivits att 30 öre skulle vara ett riktigt belopp, men jag kan mycket väl tänka mig att det kan vara några ören mer eller t.o.m. några ören mindre. Men på den fråga som ställdes av utskottets vice ordförande till statssekreteraren i departementet, när han var på besök hos utskottet vid den hearing som hölls om denna fråga, svarades att de siffror som omnämnts i den socialdemokratiska motionen i och för sig var realistiska. De skulle ungefär stämma med vad vi kommit fram till. Det framgick av herr Turessons anförande att man ansåg sig ha gått långt och att propositionen skulle tillfredsställa dem som trafikerar våra inlandsfarvatten. Men den gör väl inte helt detta, eftersom det fattas ca 10 milj.kr. som man hade behövt sänka avgifterna med. Det är dessa miljoner som departementet inte har kunnat få fram.
Herr talman! Birger Rosqvist vet naturligtvis lika bra som jag att kravet på att sjöfartsverkets intäkter skall svara mot verkets kostnader är en av ingredienserna i 1963 års trafikpolitiska beslut. Det är därför ganska Nr 53 fåfängt att tala om att man skulle försöka gå över till ett skattefinan Torsdagen den sieringssystem. Vad skulle Birger Rosqvist och andra riksdagsmän säga 15 december 1977 om vi — helt frikopplat från all annan trafikpolitisk samordning - bröt LL ut en del på det sättet? Nej, vi har att rätta oss efter riksdagsbeslutet — Nytt system för de från 1963 som fortfarande gäller och som säger att verket skall finansieras = statliga sjöfartsavgenom avgifter. Men ärendet har inte skötts riktigt under ett stort antal — gifterna år och därför har vi ett ackumulerat underskott på 120 milj.kr. hos sjöfartsverket. Detta är ett av de dåliga arv som vi fått överta, något som jag nu försöker rätta till. Det är således ganska naivt att tala om att det behövs tiotals miljoner när det sammanlagt behövs 120 miljoner — visserligen inte på en gång, men vi måste se till att vi betar av det ackumulerade underskottet så snart som möjligt för att komma i balans.
Herr talman! Det är inte jag som talat om skattefinansiering, Bo Turesson, utan det var flera remissinstanser som gjorde det. Vi har visat på sätt att skaffa fram dessa pengar. Kommunikationsministern säger att han övertog ett verk — sjöfartsverket — som hade väldigt stora skulder och att det gäller att få fram pengar för att täcka den stora förlusten. Här vill jag erinra kommunikationsministern om att det största underskottet härrör från innevarande budgetår. Det är nu som vi fått den allra största delen av underskottet, och beträffande det här budgetåret är väl inte nuvarande kommunikationsministern helt oskyldig? Att i det här sammanhanget skylla ifrån sig är väl att spotta litet grand i motvind.

Herr talman! Med hänsyn till riksdagens stora arbetsbelastning skall jag fatta mig så kort som möjligt. Jag kommer att säga några ord om Vänertrafiken. Vi socialdemokrater som bor inom Vänerregionen har flera år här i riksdagen motionerat om att godstrafiken på Vänern och dess hamnar bör få arbeta under samma betingelser som sjöfarten på våra hamnar i övrigt. Därför ser vi denna proposition som en halv framgång. Tyvärr går departementschefen bara halva vägen när det gäller att jämställa Väneroch kustsjöfarten i avgiftshänseende. Här håller jag helt med Birger Rosqvist i hans kritik av regeringens och utskottets handlande. Den socialdemokratiska reservationen visar med sitt förslag att det endast krävs en avgiftshöjning av ungefär 30 öre per ton fraktad olja för att göra det möjligt att helt jämställa Vänersjöfarten med kustsjöfarten i avgiftshänseende. Det förslaget har fått ett starkt stöd från kommuner och näringsliv och från andra organ som sysslar med sjöfrakt. Nu säger kommunikationsministern att Vänerns seglationsstyrelse ställer sig bakom regeringens förslag. I en artikel i en större dagstidning 203 uttalar sig lotsbefälhavaren på Vänern i dag enligt följande: ”- Följ motionärerna och se bort ifrån partipolitisk prestige ——-—. — Detta är en mycket viktig regionalpolitisk fråga för Vänerlänen, framhåller han.” Den uppfattningen delas också av hamncheferna i Karlstad och Kristinehamn och av en hel del andra människor med ganska stort inflytande. Herr talman! Det borde också råda total enighet bland oss politiker som representerar regionerna runt Vänern och Mälaren beträffande den positiva betydelsen av ett bifall till den socialdemokratiska reservationen. Det rör sig ju i det här fallet som jag tidigare sade bara om 30 öre per ton fraktad olja och det belastar inte heller statsbudgeten. Frågan för oss är inte endast en affär för hamnar, redare och näringsliv som behöver sjöfart, utan genom en bättre förutsättning för insjöfarten kommer en betydande del av tung landsvägstrafik att avlastas vägnätet, som i dessa regioner är hårt belastat. Därför talar alla skäl för att vi redan i dag bör ta ett beslut som ger dessa positiva effekter. Vad innebär då den nya taxan enligt den borgerliga majoritetens förslag? Den slår olika för olika godsslag och olika fartyg, beroende på fartygsstorlek. I princip blir det nu dyrare godset —- exempelvis spannmål, massa och papper — billigare under det att det nu billiga godset — t.ex. importerade mineraloljor och stenprodukter — blir dyrare. Jag skall bara redovisa ett par exempel. Med majoritetsförslaget blir en last om 3 000 ton stenmaterial 60 öre dyrare per ton. En last om 2000 ton importerad olja blir 90 öre dyrare per ton. Däremot blir en last om 2 000 ton papper eller massa 1 kr. 90 öre billigare per ton. Det är också just dessa laster som ger den största avgiftsminskningen för Vänersjöfarten. Men enligt reservationens förslag skulle i stället den importerade oljan bli 1 kr. 60 öre billigare per ton och massa och papper 3 kr. 50 öre billigare per ton. Just denna skillnad kan bli avgörande när det gäller att välja transportsätt för Vänersjöfarten. Vi har tidigare i riksdagen varit överens om utbyggnaden av Trollhätte kanal till att medge ett djupgående på 5,3 meter, och vi var helt överens om satsningen på Vänerisbrytaren. Dessa satsningar hade ett gemensamt syfte, nämligen att stimulera Vänersjöfarten året om. Men om denna satsning skall ge full utdelning, måste också Vänersjöfarten ges möjlighet att konkurrera på samma villkor som kustsjöfarten och landsvägstrafiken. Det är detta synsätt som den trafikpolitiska utredningen förordar och som också fått så starkt stöd i både Väneroch Mälarregionerna. Därför är det förvånande att vi inte kunnat nå enighet i utskottet om den socialdemokratiska motionen. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Fraktkostnaderna i de inre delarna av vårt land har genom de geografiska förutsättningarna varit höga. Det är en stor nackdel för näringslivet och för sysselsättningen exempelvis i Värmland. Vid flera — Nr 53 tillfällen har jag, också tillsammans med andra ledamöter, motionerat om införande av ett bättre fraktstöd. Under den förra regeringens tid nådde vi inga resultat, eftersom man först ville invänta trafikpolitiska = utredningens förslag. Den nya regeringen har nu lagt fram ett förslag Nytt system för de som minskar fraktkostnaderna, och det är ett bra steg på vägen, men = statliga sjöfartsavdet är ändå enligt min mening ingalunda till fyllest. Kommunikations = gifterna ministern menar dock att det i nuvarande läge inte är möjligt att lägga fram ett mer långtgående förslag, och den bedömningen får vi väl acceptera. Men jag vill ändå understryka att vi från Vänerland och från de områden som berörs av Vänersjöfarten vill ha en likställighet med andra hamnar. Jag vill också deklarera min anslutning till det resonemang som tidigare har förts från denna talarstol om att vattentransporterna från nationalekonomisk synpunkt framstår som riktigast. Jag skall villigt erkänna att reservationen synes ge vårt län en bättre situation än propositionens förslag gör. Men kommunikationsministern har redogjort för de problem som föreligger på detta område, och jag vill understryka att det är fråga om ett rätt invecklat avgiftssystem. Kommunikationsminstern säger att en utvärdering av transportstödet skall ske nästa år och att stödet då också skall kunna utvidgas. Då måste enligt min mening en ytterligare förbättring ske för Vänerns vidkommande, och det kan då bli fråga om ett förslag som är bättre än reservationens. Men då måste det också framläggas en grundligare utarbetad finansieringsplan för ett sådant system. Jag måste erkänna att jag inte riktigt kan förlika mig med reservationens förslag att utan vidare höja avgiften per ton olja med 30 öre. Jag vet inte heller om höjningen är tillräcklig. Det bör bättre utredas hur förslaget faller ut och vilka finansieringskonsekvenserna blir. Kommunikationsministern upplyser att det nu inte varit möjligt att ta upp hela frågekomplexet och att vi därför fått denna dellösning. Med hänsyn till de synpunkter som framkommit och med hänsyn till de förslag som kommunikationsministern ställt i utsikt finner jag trots allt att bästa lösningen ligger i propositionens och utskottsmajoritetens förslag. Jag utgår ifrån att de förslag som vi kan räkna med 1978 skall bli bättre än reservationens. Med hänsyn härtill, herr talman, ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan.
Herr talman! Jag känner Bertil Jonasson som en stabil karl som i många fall har vågat säga ifrån vad han anser vara riktigt. Han har också många gånger lagt egna förslag för att främja sysselsättningen i det län som han representerar. Bertil Jonasson säger att reservationens förslag är ett bra steg men att det inte är till fyllest. Med den höjning av avgiften på 30 öre per 205 ton olja som vi föreslagit avskaffas kanalavgifterna. Då blir det konkurrensutjämning. Då arbetar Vänersjöfarten på samma villkor som kustsjöfarten. Och, Bertil Jonasson, det måste väl inte vara en ledstjärna för alla centerpartister att inte nå ända fram!

Herr talman! Jag vill till Rune Johansson säga att förslaget i reservationen kan vara bättre i nuläget än propositionens och utskottsmajoritetens förslag. Men det finns så många andra faktorer som inverkar och påverkar de här frågorna att man vill utvärdera konsekvenserna av det hela och få klarhet när det gäller finansieringssystemet. Jag är något betänksam inför hur en sådan utjämning kan slå inte minst för andra glesbygder i vårt avlånga land. Vi skall inte heller bortse från de konsekvenser som detta kan få för industrin.
Herr talman! Det är inte så komplicerat, Bertil Jonasson. I stället för att man lägger på 1:90 kr. per ton kan man lika gärna lägga på 2:20 kr. per ton. Det är inte konstigare än så, Bertil Jonasson.
Herr talman! Om det bara vore just detta som var det avgörande skulle kanske inte situationen vara så svår. Men när man läser propositionen och ser alla de olika faktorer som påverkar frågan kan man inte vara säker på om reservationens förslag verkligen är helt riktigt. Jag betvivlar det inte minst med hänsyn till den diskussion som förts här i dag.

Herr talman! Propositionen 1977/78:13 behandlar sjöfarten inom främst Vänern och Mälaren, där insjöfartens framtid är i uppenbar fara. Låt mig inledningsvis slå fast att kommunikationsministerns inlägg här i dag icke på något sätt skingrat dimmorna. Tvärtom! Inga som helst löften gavs. Departementschefen anser tydligen att föreliggande lagförslag är bra och tillräckligt. Den 24 januari 1974 motionerade vi riksdagsledamöter, bosatta i en räjong som har nära anknytning till Vänern och insjöfarten, om trafikstöd. Den motionen vann inte riksdagens gehör utan avslogs med olika motiveringar. Vi motionärer återkom året därpå. I januari månad 1975 blev motionen med något annorlunda motivering positivt behandlad och hänsköts till den trafikpolitiska utredningen. Båda motionerna var s.k. fempartimotioner och bakom oss hade och har vi fortfarande en mycket stark opinion för att få en bättre tingens ordning. Länsstyrelserna i berörda län i Vänerland, Vänerkommittén och en rad andra intressenter ställde och ställer fortfarande krav på oss riksdagsmän i berörda län och regioner. Något måste ske. Nåväl, åren har gått och frågan har stötts och blötts i en utredning, och alla parter borde vid det här laget vara ense om en sak, nämligen — Nr 53 den att om insjöfarten skall ges en rejäl chans att hävda sig, måste vi Torsdagen den också öppna finansieringsvägar i endera riktningen. Utredningens förslag 15 december 1977 har remissbehandlats, och regeringen har nu lagt fram en proposition — som till viss del tillgodoser våra motionskrav. Nytt system för de Herr talman! Om jag nu säger till viss del, menar jag att föreliggande statliga sjöfartsavförslag är alltför magert och inte täcker vad vi ursprungligen avsåg i = gifterna våra fempartimotioner. Vi menade och menar alltjämt att vi måste tillgodose insjöfartens berättigade krav på en vettig trafikpolitik. Miljöskäl, energisnålhet och nedbringande av olycksfallsfrekvensen på våra vägar är alla tungt vägande skäl för att vi bör prioritera insjöfarten. Regeringen nådde inte ända fram, och jag vill som första undertecknare på den eller de ursprungliga motionerna säga att det lagförslag som här föreligger inte är tillräckligt. Varför? Jo, därför att denna s-reservation om ett ökat uttag av 0:30 kr. högre pris per ton olja ger oss ett betydligt bättre utgångsläge och vi med det förslaget uppnår betydligt bättre förutsättningar för insjöfarten. Vi skulle med s-reservationen nyttja de investeringar som stat och kommun lagt ned vid fördjupningen av Trollhätte kanal. De samhällsekonomiska fördelarna av insjötrafiken har betonats av en rad remissinstanser och stöds av hamnar, näringsliv och många, många andra närstående intressen. Överlotsen på Vänern har uttalat sig och klart deklarerat att regeringen bör lyssna på oppositionen och biträda reservanternas förslag om en finansiering med avgiftshöjning per ton olja. Den proposition som tidigare aviserats har hälsats med tillfredsställelse av berörda parter, men, herr talman, det var innan den kom på kammarens bord. Jag vet att många är djupt besvikna på föreliggande proposition, så det är ingen överdrift jag gör mig till tolk för. Vi som lever och bor inom regionen och brottas med dessa problem känner trycket och vet att om vi skall överleva måste insjöfarten ges en helt annan status. Jag vädjar till mina kolleger här som bor runt Vänern och Mälaren: Rösta med s-reservationen, så kan vi åka hem och träffa alla ända från stuvare till sjömän, redare och hamncehefer, kommunalmän och kvinnor och säga till dem att vi nådde ända fram! Behovet av en ändring av bestämmelserna har accentuerats ytterligare genom den utvidgade Vänersjöfart som utbyggnaden av Trollhätte kanal och stationeringen av en fast isbrytare i Vänern medger. Med garantier för åretruntsjöfart vågar företag, kommuner och rederier på ett helt annat sätt än tidigare satsa på Vänern. Karlstads kommun och Uddeholm har byggt en storterminal i Karlstad, Ahlmarksoch Thunrederierna bygger nya, stora specialfartyg etc. När staten efter åratals utredningar och diskussioner — i vilka bl.a. en Uddevallakanal funnits med som alternativ — nu har satsat upp emot 70 milj.kr. på en förbättrad Vänersjöfart har staten självfallet inte gjort det bara för att få slut på tjatet från Vänerland. Regering och riksdag har insett att åretruntsjöfart med större fartyg i det stora innanhavet 207 Vänern skulle få stor betydelse också från näringsoch regionalpolitisk synpunkt. Utredningar har visat att Uddeholm och Billerud förlorat åtskilliga miljoner årligen på två tre vintermånaders sjöfartsstopp i Vänern. Ja, storbolagen hotade en gång i tiden med att dra tillbaka sina transporter från Vänern helt och hållet om ingenting skedde med kanalen och transportstödet. En jämförelse med andra länder visar att det i exempelvis Tyskland är inlandsstäder med egna hamnar som växer snabbast. När nu staten inkl. kommunerna har satsat närmare en kvarts miljard kronor i Vänersjöfarten — den siffran är säkert i underkant — tycker vi, herr talman, att man också bör fullfölja satsningen med trafikstöd där. Det kan inte vara riktigt att staten nu motarbetar sin egen kraftiga satsning på Vänern med ett ihåligt stödsystem, som fortfarande favoriserar konkurrerande transportvägar. Tunga skäl talar för att riksdagen bör ändra på bestämmelserna och följa s-reservationen. I dagens båda ortstidningar kan vi läsa en rad uttalanden, och samtliga är eniga om att s-reservationen är ett bättre förslag. Det är inget överbud som lagts av socialdemokraterna. Jag skulle vilja fråga moderaterna om de verkligen anser vår reservation vara ett överbud. Vänerns seglationsstyrelse har för resten, herr kommunikationsminister, för ca två veckor sedan beslutat att helt ställa sig bakom s-reservationen om en ökad finansiering. Herr Bertil Jonasson säger att han inte är nöjd med vare sig regeringens förslag eller s-reservationen. Men i rimlighetens namn bör det väl vara lättare, Bertil Jonasson, att rösta med s-reservationen, som i varje fall ger ca 10 milj.kr. Det är ju de pengarna man i dag inte har. När länsstyrelsen i Värmlands län yttrade sig över trafikpolitiska utredningens betänkande, sade man att 3 kr. per ton, som var utredningens förslag, icke skulle stå i relation till den kostnadsminskning som transportstödet ger för landtransporter — då skulle det uppgå till närmare 7 kr. per ton. Länsstyrelsen var enhällig i sitt yttrande. Herr talman! Detta är självfallet en fråga som berör oss i Vänerland och Mälarområdet. Vi borde kunna hålla ihop och ge regionerna en verkligt rejäl chans att främja vår utomordentligt viktiga insjöfart. Ju mer jag läser s-reservationen, desto mer övertygad blir jag om att alla de opinionsyttringar som hörts av är riktiga. Lägg bort prestigetänkandet i detta fall och gå på vår s-reservation! Det gamla ordspråket att medan gräset växer dör kon kan man tillämpa på det nu föreliggande förslaget. Jag tycker, herr talman, att innan vi nu åker hem och börjar våra julferier, bör vi följa dels det remissyttrande som länsstyrelsen i Värmlands län har avgivit i samband med behandlingen av utredningens förslag, dels S-reservationen i det skick den nu ligger på bordet. Jag vill än en gång säga att det inlägg som kommunikationsministern gjorde här har verkligen för vår del icke gett oss några större förhoppningar. Jag kunde bara märka att departementschefen tydligen är nöjd med föreliggande förslag, och jag kan icke åka hem till Värmland och säga att vi kan förvänta oss ett bättre. Nr 53 Herr talman! Jag yrkar bifall till den föreliggande s-reservationen. Torsdagen den
Herr talman! Jag vet att kammarens tid är pressad, och jag skall fatta — Nytt system för de mig mycket kort. statliga sjöfartsav Magnus Persson byggde upp sitt anförande med utgångspunkt i en = gifterna motion som han fick bifallen 1975. Så här var klämmen, herr Persson, i motionen 1975:582 av herr Persson i Karlstad m.fl. : ”att riksdagen hos regeringen begär en översyn och en revidering av nuvarande transportstödsbestämmelser, för att i första hand eliminera de i motionen påtalade konkurrensförskjutande verkningar stödet medför mellan landoch sjötransporter i Vänerområdet”. Motionen koncentrerades alltså till transportstödet. Som jag tidigare redovisat bifölls motionen och hänsköts till trafikpolitiska utredningen. Utredningen fann att om man hade följt motionens förslag skulle man ha nått fram till ett transportstöd på 800 000 kr. per år. Utredningen och departementet fann att detta var för litet. Vi har gått längre, och det förslag som nu föreligger ger, som jag tidigare har sagt, nära nog fem gånger mer än vad motionärerna krävde. Ni har inte bara nått fram, ni har med rasande fart nått förbi det krav ni ställde. Ni har satt ett större rekord än vad Stenmark någonsin har gjort hittills!
Herr talman! Med anledning av Magnus Perssons våldsamma anförande vill jag bara säga att vi var nödsakade att höja avgiftsintaget för att klara verkets ekonomi. Det gick inte att höja det genom en procentuell ökning av det gamla systemet utan att därigenom åstadkomma mycket stora orättvisor. Den modell som vi valde var den som låg närmast till hands i den situation vi befann oss i, med den korta tid vi hade på oss och med den korta tid som stod till buds för prövning av trafikpolitiska utredningens delförslag.

Jag skall låta det vara angeläget att se till att de rabattmöjligheterna utnyttjas på ett sådant sätt att inte sjöfarten missgynnas.
Herr talman! Jag vill först säga till herr Sellgren: Låt oss inte drömma alltför mycket om den snö som föll i fjol — men Stenmark är bättre i år. När utredningsförslaget har remissbehandlats, herr talman, borde regeringen ha lyssnat på remissvaren. Jag skall till kammarens protokoll 209 läsa in än en gång vad länsstyrelsen i Värmlands län säger: Däremot är det enligt länsstyrelsens mening tveksamt om förslaget kommer att leda ens till en ökning av godsmängden. Sänkningen av kostnaden med 3 kr. per ton genom regional kostnadsutjämning bör ställas i relation till den kostnadsminskning som transportstödet ger för landtransporter som är 7 kr. per ton. Herr talman! Till kommunikationsministern vill jag säga att vi ju har dokumenterat att transportstödet redan i dag är snedvridet. Därför hoppas jag i motsats till kommunikationsministern att man icke följer föreliggande proposition. Här finns tillräcklig dokumentation och jag hoppas att kammarens ledamöter, inte minst de som bor runt Vänern och Mälaren, förstår att förslaget i s-reservationen är betydligt överlägset regeringens förslag.
Herr talman! Jag konstaterar bara att herr Persson betraktar de motioner han har väckt tidigare år som snö. Men vi har tagit mer seriöst på den motionen och gått längre, så att Vänerområdet har fått ett betydligt kraftidigare stöd än vad man begärde i den snömosmotion som man skrev 1975.
Herr talman! Till Rolf Sellgren vill jag säga att ordet snömos må stå för honom och hans partivänner.

Herr talman! Bra och billiga transportvägar har varit en av de betydelsefullaste faktorerna för utvecklingen av vårt land från ett jordbrukarsamhälle till ett dynamiskt högindustrialiserat samhälle. Det är inga tillfälligheter som gjort att Västmanlands län i den utvecklingen blivit Sveriges mest industrialiserade län. Här har råvarorna funnits — malmen och skogen — och här har under århundradenas lopp utvecklats en yrkeskunnig arbetarstam och en långt driven teknisk skicklighet. Men en av de viktigaste förutsättningarna har också varit ett väl utvecklat transportsystem, inte minst till sjöss och på järnväg. I medvetande om vattenvägarnas betydelse för det västmanländska näringslivets transporter och för möjligheterna att etablera nya industrier till länet drev kommunaloch rikspolitiker från Västmanland under ett tiotal år hårt frågan om en ombyggnad av Södertälje kanal och en fördjupning av Mälarfarleden. År 1971 fattade riksdagen beslut om denna fördjupning. Nu är detta arbete slutfört, och Mälaren är i dag en tra 211 fiksäkrare transportväg med möjligheter för större fartyg att trafikera sjön. Ett steg som nu kan betyda ännu mer för själva utnyttjandet av de stora investeringar som gjorts i bl.a. Södertälje kanal, Mälarfarleden samt Västerås och Köpings hamnar är att låta samma avgiftsprinciper gälla för trafiken på Vänern och Mälaren som för trafiken på våra kusthamnar. Detta var något som den trafikpolitiska utredningen föreslog och som även de borgerliga ledamöterna i denna utredning då ansåg vara riktigt. I dag har riksdagen att ta ställning till ett förslag som fortsätter att diskriminera kanaloch insjötrafiken i Vänern och Mälaren genom att belasta trafiken med särskilda kanalavgifter för Södertälje och Trollhätte kanal. Detta är än mer allvarligt i en situation där näringslivet i Värmland, Bergslagen och Västmanland är inne i en besvärlig konjunkturoch strukturkris, som hotar hela samhällens existens. Jag behöver bara nämna ortnamn som Riddarhyttan, Fagersta, Norberg, Hallstahammar och Nybybruk. Orter som står och faller med ett eller två företag — företag som har Mälarhamnarna som hemmahamn och som i dag behöver allt det stöd och den stimulans de kan få för att klara sig igenom den kris de är inne i. Och här betyder billiga transporter en hel del. Efter alla investeringar som gjorts under 1970-talet för en ökad sjötrafik på Mälaren finns det i dag en överkapacitet, som det från samhällsekonomiska synpunkter är viktigt att utnyttja, inte minst därför att sjötransporterna också är energibesparande. Och spara energi är ju någonting som denna regering säger sig vilja göra. En röst på den socialdemokratiska reservationen borde vara självklar för de borgerliga ledamöterna på Västmanlandsbänken, om de vill vara med och slå vakt om vårt läns näringsliv. Här finns en möjlighet att på ett konstruktivt sätt stärka näringslivets konkurrenskraft genom positiva åtgärder — bättre och billigare transporter. Därför bör, som den borgerliga Vestmanlands Läns Tidning skrivit i dagens ledare, riksdagsmännen i Västmanland ”gärna inte missa chansen att göra en insats för den betydelsefulla Mälartrafiken!” Det finns ingen anledning att vänta. Här finns ett konkret förslag att rösta på. Rösta på det! Näringslivet i vårt län är i akut behov av allt det stöd det kan få. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till reservationen i trafikutskottets betänkande 1977/78:8.
Herr talman! Upprustningen av Trollhätte kanal samt tillkomsten av Vänerisbrytaren har möjliggjort en fortsatt utveckling av Vänersjöfarten. Likaså kan upprustningen av Göta kanal bli betydelsefull för denna trafik. Dessa satsningar motverkas av det nuvarande systemet med transportavgifter, vilket den här debatten har visat. Jag vill på den punkten helt instämma i vad Tage Adolfsson anför. Av kommunikationsministerns anförande har emellertid framgått att regeringens ambitioner är att helt jämställa insjöhamnar och kusthamnar i dessa avseenden. Propositionens förslag är alltså ett första steg i denna — Nr 53 riktning. Det innebär klara förbättringar i förhållande till nuvarande förhållanden. Jag tolkar, i likhet med Tage Adolfsson, kommunikationsministerns löften här i kammaren på det sättet, att regeringen kommer att vidta Nytt system för de åtgärder för att så snabbt som det är möjligt motverka kostnadsmässigt = statliga sjöfartsavomotiverade fördelar för alternativa transportmedel. Regeringen kommer = gifterna således att säkerställa att Mälaroch Vänersjöfarten får spela den roll i det svenska transportsystemet, som från samhällsekonomiska synpunkter är motiverad. Vi kan därför, herr talman, från denna utgångspunkt acceptera utskottets förslag i avvaktan på kommande regeringsförslag.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att det här i riksdagen — ken, m.m. under hela 1970-talet rått en betydande enighet om den svenska jordbrukspolitiken. Denna enighet har naturligtvis berott på att man i debatten om 1967 års beslut, som jordbruksutskottets dåvarande ordförande centerpartisten Hansson i Skegrie slog fast, var ense om de allmänna principerna för jordbrukspolitiken. Men enigheten har också berott på att den dåvarande jordbruksministern Eric Holmqvist för sin del betonade i propositionen att man självfallet hade att anpassa tillämpningen av dessa allmänna principer till de ändrade förutsättningar som tid efter annan kunde komma att gälla. En sådan anpassning har ju också skett. Redan i 1967 års beslut aviserade sålunda departementschefen att man måste ompröva produktionsmålsättningen med hänsyn tagen till den utveckling på livsmedelsförsörjningens område som vi kunde komma att få. 1972 minskade jordbruksproduktionen i världen för första gången i modern tid. Eftersom befolkningstillväxten fortsätter resulterade minskningen av jordbruksproduktionen i svåra svältkatastrofer i vissa särskilt utsatta områden. Världslivsmedelskonferensen 1974 i Rom slog fast att utvecklingsländernas livsmedelsförsörjning på sikt inte kan lösas genom en ökning av produktionen i industriländerna. Utvecklingsländerna måste få ökat stöd för att kunna utveckla sin egen produktion. Under tiden måste industriländerna bistå med livsmedelsleveranser och katastrofhjälp. Även Sverige utlovade att bistå med sådana insatser. Hänsyn till dessa utfästelser måste naturligtvis tas i diskussionen om vår produktionsmålsättning. Därom har icke rått några delade meningar. Enigheten i riksdagen om jordbrukspolitiken har tagit sig uttryck i att alla de uppgörelser om prissättningen på jordbrukets produkter som träffats sedan 1967 enhälligt godtagits av de fyra stora partierna i riksdagen. Denna enighet om jordbrukspolitiken underströks ytterligare i 1972 års jordbruksutredning, som tillsattes och fick sina direktiv av den socialdemokratiska regeringen. Utredningen hade att mot bakgrund av de allmänna mål, som även i fortsättningen skall gälla för vår jordbrukspolitik, pröva frågorna om produktionens omfattning, prisregleringssystemet och rationaliseringsstödets utformning. Den nådde fram till ett enhälligt betänkande. Utredningens förslag och synpunkter sammanfaller i allt väsentligt med den syn på jordbrukspolitiken som redovisas i den socialdemokratiska motionen 1227 som nu föreligger till behandling. Det är sålunda ett gynnsamt utgångsläge jordbruksministern har haft när han gått att skriva sin proposition. Till detta gynnsamma utgångsläge 1 kan läggas de åtgärder som under den socialdemokratiska regeringens ledning vidtagits för att stärka näringens ställning. För att exemplifiera: i den fysiska riksplaneringen, som den socialdemokratiska regeringen tog initiativet till, har frågan om att tillförsäkra jordbruket goda produktionsförutsättningar när det gäller tillgången på mark aktualiserats. För att komma till rätta med en prisuppdrivande markspekulation tillsatte den socialdemokratiska regeringen en utredning med uppgift att se över jordförvärvslagstiftningen, en utredning som snart är färdig med sitt arbete. Jordbruksministern kunde för några veckor sedan vidare inviga de nya byggnaderna vid lantbruksuniversitetet, resultatet av en satsning på forskning och utbildning för näringens utveckling, som under den socialdemokratiska regeringens ledning fört fram lantbruksuniversitetet till en internationell tätposition på sitt område. Det är sålunda en helt annorlunda situation för jordbruksnäringen som jordbruksminister Anders Dahlgren haft att ta över än den som den senaste borgerliga regeringens jordbruksminister lämnade efter sig i början på 1930-talet. Han lämnade över ett krisdrabbat, illa utrustat jordbruk, där jordbrukarna levde i samma otrygghet som löntagarna. Ur denna otrygghet för dessa båda grupper växte fram en insikt om att jordbrukare och löntagare för en bättre försörjning var beroende av varandra. Socialdemokratin insåg nödvändigheten av att engagera samhället såväl i uppgiften att trygga löntagarnas rätt till arbete och hyggliga levnadsvillkor som i uppgiften att bygga upp en livskraftig jordbruksnäring. Denna strävan har kontinuerligt fullföljts under hela den socialdemokratiska regeringsperioden med avseende på såväl löntagarnas som jordbrukarnas ställning. Den har för jordbrukets vidkommande markerats i 1947 och 1967 års jordbrukspolitiska beslut. Det är på denna grundval enigheten i 1970-talets jordbrukspolitik har byggts. Om jag inte missförstått saken har man på ansvarigt håll inom jordbruksnäringen, i första hand inom LRF, uppfattat denna enighet i stort om jordbrukspolitiken som en tillgång för näringen. Det var kanske därför inte så underligt om vi från socialdemokratiskt håll blev förvånade över att jordbruksminister Anders Dahlgren utan att ändra på direktiven för 1972 års jordbruksutredning började tala vitt och brett om att han avsåg att genomföra en ny och annorlunda jordbrukspolitik. Det är naturligtvis därför som vi med särskilt intresse har granskat hans proposition. Såvitt jag kan finna så bygger hans proposition i allt väsentligt på jordbruksutredningens enhälliga förslag. Naturligtvis frågar man sig då vad som kan vara anledningen till att jordbruksministern är så angelägen om att tala om en ny och annorlunda jordbrukspolitik. Jag tror att jag med några citat ur jordbruksdebatten skall kunna fånga in motivet för jordbruksministerns agerande. Det första citatet lyder som följer: ”Jag vill i sammanhanget understryka att det finns goda förutsättningar på lång sikt i vårt land för en riktigt anpassad jordbruksproduktion och för den väl utvecklade livs Nr 54 medelsindustri som har jordbruksproduktionen som bas. Det är därför Fredagen den angeläget att bevara ett livskraftigt jordbruk och att de som arbetar i 16 december 1977 jordbruket i framtiden får en ekonomisk standard som är likvärdig med den som yrkesutövare inom andra näringar når.” Detta citat är hämtat — Jordbrukspolitiur jordbruksminister Eric Holmqvists proposition av år 1967. ken, m.m. Jag vill mot detta uttalande av den dåvarande jordbruksministern ställa hur statsminister Fälldin så sent som i årets höstremissdebatt skildrade avsikten med den socialdemokratiska jordbrukspolitiken i 1967 års beslut. På tal om de svårigheter vi har i vissa industribranscher hade han mage att säga att det inte fick ”förleda oss att dödförklara dessa näringar på det sätt som socialdemokraterna exempelvis ville göra med jordbruket på 1960-talet”. I ett tal nyligen i Jämtland, refererat i centerpartitidningen Östersundsposten den 12 december, bidrar jordbruksutskottets ordförande, Einar Larsson i Borrby, till folkupplysningen. Med hänvisning till den proposition som vi nu behandlar säger jordbruksutskottets ordförande att bondemorden från 1967 års jordbrukspolitik är historia. Det är, ärade kammarledamöter, hela denna vettlösa och djupt osakliga propaganda som i första hand centerpartiet under dessa år har bedrivit mot den socialdemokratiska jordbrukspolitiken, och som jag skulle kunna ge otaliga exempel på, som har varit jordbruksministerns dilemma. I stället för att hederligt erkänna den enighet som har rått omkring jordbrukspolitiken och värdet av denna enighet har jordbruksministern valt att söka rättfärdiga denna medvetet vilseledande propaganda om avsikten med den socialdemokratiska jordbrukspolitiken genom att tala om att nu skall det bli en ny och annorlunda jordbrukspolitik. Jag vågar påstå att det sannerligen inte är näringens intressen som jordbruksministern i detta sammanhang månar om. Det är i första hand centerpartiets alltmera skamfilade trovärdighet han skall försöka rädda. När nu jordbruksministern i de stora dragen inte har något nytt att komma med i jordbrukspolitiken så måste han naturligtvis på annat sätt försöka göra markeringar som skulle kunna tydas som om att här händer någonting helt nytt och annorlunda. Sålunda är propositionen i vissa delar skriven som om vår jordbrukspolitik, frågan om hur vi skall trygga vår livsmedelsförsörjning, skulle vara ett partsintresse för jordbrukarna. Jordbruksministern säger sålunda i propositionen att ett huvudsyfte med jordbrukspolitiken skulle vara att vi uppnår inkomstmålet för jordbrukarna. På annat ställe i propositionen säger han emellertid att prissättningen på jordbrukets produkter bör ske med hänsyn tagen till alla de faktorer som kan ha betydelse i sammanhanget. Eftersom vi från socialdemokratisk sida förutsätter att han då utöver inkomstmålet menar samhällets krav på effektivitet och hänsynen till konsumenternas betalningsförmåga, så har vi utgått ifrån att han på detta ställe i propositionen menar att de här tre faktorerna liksom tidigare skall väga lika tungt i jordbrukspolitiken. 13 Denna oklara skrivning från jordbruksministerns sida har förorsakat stor vånda på den borgerliga kanten i utskottet. Från att vi först har varit överens om en tolkning av propositionen, som skulle innebära att jordbrukarintresset och konsumentintresset skulle ha samma tyngd som tidigare i förhållande till varandra och att detta förhållande borde uttryckas i utskottets betänkande så, att inga missförstånd på den punkten kan uppstå, har de borgerliga ledamöterna i utskottet slutgiltigt stannat inför en skrivning, som måste tolkas så att jordbrukarna skall favoriseras på konsumenternas bekostnad. Inkomstmålet skall enligt utskottsmajoritetens mening vara huvudsyftet med jordbrukspolitiken. Effektiviteten i näringen och konsekvenserna för konsumenterna är tydligen för utskottsmajoriteten andrahandsfrågor. Från socialdemokratins sida finner vi det naturligt att säga att ett huvudmål för jordbrukspolitiken måste vara att trygga vår livsmedelsförsörjning. Detta skall ske i en långsiktig och planmässig hushållning med de naturresurser som utnyttjas i jordbruket och under hänsyn tagen till skyddet för miljön. Det skall ske i en rationellt bedriven produktion, som ger dem som arbetar i jordbruket en standard likvärdig den som jämförbara grupper har och åt konsumenterna livsmedel av god kvalitet till rimliga priser. Konsumenterna får i dag bära den stora bördan av den misslyckade ekonomiska politik som regeringen för. I detta läge finns det sannerligen inga motiv att inför de förhandlingar om ett nytt jordbruksavtal, som snart skall starta, göra uttalanden som favoriserar jordbrukarna på konsumenternas bekostnad. En annan punkt där jordbruksministern vill försöka stärka jordbrukarnas position vid förhandlingsbordet är frågan om hur det s.k. spannmålsöverskottet skall finansieras. Vi accepterar från socialdemokratisk sida synsättet att den åkerareal som i dag effektivt kan brukas i stort sett kommer att odlas också i framtiden. Vi har i denna fråga exakt samma inställning som jordbruksutredningen, nämligen att inga samhällsåtgärder för att öka eller minska arealen är motiverade. Vi skall slå vakt om den goda jorden. Vi noterar med tillfredsställelse den förståelse som jordbruksministern i propositionen visar för det behov som i vissa fall kan föreligga att ta även jordbruksmark i anspråk för bebyggelse och vägbyggande. Jordbruksministern har enligt vår mening en betydligt mer realistisk inställning till kommunernas problem och behov i dessa sammanhang än den som bostadsministern gett uttryck för när hon bl.a. för Skånes vidkommande talat om att 99,9 26 av jordbruksmarken skall förbehållas jordbruket. Vi är medvetna om att vi på den areal vi nu brukar under normalår kommer att få ett betydande spannmålsöverskott. Att det saknas motiv för att stimulera till produktion utöver detta överskott tror jag vi alla är överens om. Den ordning som f. n. tillämpas med inlösenpriser för hela spannmålsskörden för vilkas infriande staten ytterst står som garant kan stimulera till sådan produktion. Jordbruksministern vill förstärka denna stimulans genom att flytta över ytterligare kostnadsansvar på sam hället och konsumenterna. Nr 54 Enligt socialdemokraternas mening bör samhällets prisgarantier begränsas till den del av spannmålsskörden som behövs för konsumtion inom landet, för livsmedelsberedskapens krav samt för att uppfylla de åtaganden vårt land gjort för katastrofhjälp och liknande humanitära än — Jordbrukspolitidamål. Det finansiella ansvaret för övrig del av skörden bör bäras av ken, m.m. jordbruket. Därför bör enligt vår mening i prisöverläggningarna fastställas dels ett inlösenpris, dels den kvantitet för vilken inlösenpriset skall gälla. Kvantiteten bör grundas på förut uppräknade behov. För det sålunda fastställda inlösenpriset bör samhället bära ansvaret. Vad beträffar den övriga spannmålsskörden — det som kommer att exporteras på rent kommersiell basis — bör näringen själv och inte samhället och konsumenterna ta det ekonomiska ansvaret. Det innebär att i stället för att vi nu är tvungna att ta en stor del av det utrymme som tillfaller jordbruket i prisförhandlingarna i anspråk för att betala en produktion som vi inte själva utnyttjar kan detta utrymme läggas på en produktion som kanske ur såväl konsumenternas som producenternas synpunkt ter sig mer motiverad. En sådan ordning bör också öka möjligheterna till en jämnare inkomstfördelning mellan jordbrukarna. Det är en utveckling som socialdemokratin vill främja. Om sålunda propositionen innehåller skrivningar som avser att stärka jordbrukarnas ställning vid förhandlingsbordet är den desto mer avvisande mot förslag som syftar till att skapa bättre förutsättningar för konsumentsidan att hävda sina intressen. Den kritik som från remissinstansernas sida riktas mot jordbruksutredningens förslag är, som jag uppfattar det, i första hand uttryck för en oro över den starka ställning jordbrukarna har i förhållande till konsumenterna när respektive intressen skall vägas mot varandra och fullföljas i den praktiska hanteringen av livsmedelsförsörjningen. Jordbrukarna behärskar råvaran och i betydande grad också livsmedelsproduktionen samtidigt som de åtnjuter ett starkt skydd för sin näring från samhällets sida. De stora löntagarorganisationerna och de myndigheter som övervakar priser och konsumentintressen har krävt ökad insyn och ökat inflytande för konsumenterna. Socialdemokraterna har i den motion, 1227, som lämnades i januari i år, fört fram förslag till en rad åtgärder som skulle stärka konsumentinflytandet. I regeringens proposition är gensvaret för dessa magert. Socialdemokratin tog tidigt en positiv inställning till jordbrukarkooperationen. Denna var och är en nödvändig förutsättning för jordbrukets gynnsamma utveckling och för att de inom jordbruket yrkesverksamma skall erhålla en god bärgning. Framväxten av en stark jordbrukarkooperation har spelat en betydelsefull roll i uppbyggnaden av en effektivare jordbruksnäring och en rationell distribution och förädling på livsmedelsförsörjningens område. Vinsten härav har också kommit samhället och konsumenterna till godo, Utvecklingen har emellertid lett till att producentkooperationen på 15 många områden blivit helt dominerande. Detta gäller mejeriproduktionen, oljeväxterna och stärkelsen, för vilka producentkooperationen har hela marknaden. Inom slakt av nöt och svin har man i dag 81 26 av marknaden och inom äggoch spannmålshandel har man över 70 96 av marknaden. Kostnaderna för jordbrukets produktionsmedel, konstgödsel, foder och maskiner med tillbehör är av utomordentligt stor betydelse för kostnadsutvecklingen inom jordbruket. Kostnadsutvecklingen för dessa produktionsmedel bestämmer utvecklingen av produktionsmedelskostnadsindex, som styr den automatiska inflationskompensationen till jordbruket. En allt större del av marknaden för dessa produktionsmedel har kommit att behärskas av jordbrukskooperationen eller enskilda företag som arbetar med olika former av konkurrensbegränsningar. Utvecklingen mot en allt större dominans för jordbrukarkooperationen eller enskilda monopolföretag i viktiga delar av det näringsliv jordbrukspolitiken omfattar aktualiserar en prövning av statens och konsumenternas möjligheter till insyn och inflytande inom denna verksamhet. Den ställer naturligtvis också allt större anspråk på de resurser den andra parten, konsumenterna, har till sitt förfogande vid överläggningarna om prissättningen på jordbrukets produkter. Den ställer krav på samhället att vidmakthålla balansen mellan de intressen som påverkar den praktiska tillämpningen av vår jordbrukspolitik. Men jordbruksministern ställer sig kallsinnig såväl till jordbruksutredningens enhälliga förslag om en översyn av konsumentdelegationens ställning som en rad remissinstansers yrkande om förstärkning av delegationens resurser. Likaså avvisar jordbruksministern den utvidgning av representationen för allmänintresset i jordbruksnämndens styrelse som riksdagen föregående år ställde sig bakom. Detta krav har ökat i styrka, inte minst mot bakgrund av utvecklingen på livsmedelssubventioneringens område. Andra socialdemokratiska ledamöter i jordbruksutskottet kommer att gå närmare in på motiven för vår reservation i dessa sammanhang. Jag vill bara nöja mig med att konstatera jordbruksministerns mycket svala intresse för konsumenternas ställning inom jordbrukspolitiken. Socialdemokratin bygger sin uppfattning på att jordbrukspolitiken inte enbart är en angelägenhet för jordbrukarna, producenterna, utan i lika hög grad en angelägenhet för konsumenterna. När jordbrukarna genom ett ökat skydd från samhällets sida och genom utvecklingen i övrigt på jordbrukets område kunnat skapa sig en allt starkare ställning, är det nödvändigt att samhället genom åtgärder av det slag, som vi förordat i vår motion och understryker i reservationen, svarar för att balansen mellan parterna kan upprätthållas. När jordbruksministern i propositionen så tydligt markerar att han vill favorisera jordbrukarna på konsumenternas bekostnad är det ju inte särskilt förvånansvärt att de stora löntagarorganisationerna reagerar. Man kan sålunda säga att jordbruksministern byggt sin proposition i allt väsentligt på jordbruksutredningens enhälliga förslag och att han — Nr 54 i den meningen fullföljer den jordbrukspolitik som vi varit ense om Fredagen den under hela 1970-talet. Men han beskriver riktlinjerna för jordbrukspo 16 december 1977 litiken så att de kan tolkas till jordbrukarsidans förmån och gör konsumentfrågorna till ett slags andraplansintresse i sammanhanget. Den = Jordbrukspolititolkningen har i varje fall den borgerliga utskottsmajoriteten eftersträvat — ken, m.m. i sitt betänkande. Om det är detta jordbruksministern avser när han talar om en ny och annorlunda jordbrukspolitik, då är han enligt min uppfattning ute på farliga vägar. Förutsättningen för den enighet vi hitintills har haft omkring jordbrukspolitiken är tveklöst att den också kan mötas med förtroende från konsumenternas sida. Ur jordbruksnäringens synpunkt är en annan politik både kortsynt och oförnuftig. När det gäller rationaliseringspolitiken och regionalpolitiken ansluter vi oss ifrån socialdemokratins sida till de enhälliga förslag som utredningen har lagt på bordet. Vi konstaterar sålunda att familjejordbruket även i fortsättningen kommer att vara den dominerande företagsformen på jordbrukets sida. Hela den utveckling vi har haft sedan 1967 har ju, i enlighet med inriktningen i 1967 års beslut, inneburit att man skulle eftersträva att stärka möjligheterna att skapa bärkraftiga jordbruksföretag. Om dessa frågor var man också ense 1967. För att på nytt citera Hansson i Skegrie, så uttryckte han saken så, att ”den verkligt stora uppgiften i strukturrationaliseringen under relativt lång tid framöver främst måste vara att göra dessa små enheter bärkraftiga genom att t.ex. fördubbla deras storlek”. Även om vi nu liksom 1967 ansluter oss till uppfattningen om fa miljejordbrukens dominerande ställning som företagsform i det svenska jordbruket vill vi lika litet som jordbruksministern utesluta andra företagsformer från möjlighet att erhålla rationaliseringsstöd. Vi tycker det är angeläget att man stöder möjligheterna till sambruk. Sambruk kan bli den företagsform som bättre löser många av de arbetsfördelningsoch fritidsproblem som tveklöst jordbruket i dag har bekymmer med. Jag upplevde som jordbruksminister att unga jordbrukare ofta var tilltalade av tanken att sambruka sina enheter för att utvinna de fördelar av både ekonomisk och social karaktär som kan vara svåra att uppnå på den enskilda enheten. Vi kommer senare att få ta ställning till de förslag som utredningen lagt med avseende på jordbrukets roll i regionalpolitiken. Låt mig bara i det sammanhanget få slå fast vad vi från socialdemokratiskt håll uttalar i en reservation, där vi säger att jordbrukets betydelse från regionalpolitisk synpunkt måste ses i sitt totala samhällsekonomiska sammanhang. Det innebär att det särskilda regionalpolitiska jordbruksstödet, som vi tillstyrker, inte får bli ett surrogat för andra sysselsättningsbefrämjande åtgärder och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Likaså vill vi slå fast att kombinationseffekterna jord-skog inte enbart får ses från jordbrukssynpunkt utan också måste ses från skogsnäringens utgångspunkt. När det gäller de för jordbruket och jordbruksnäringens framtid så angelägna markfrågorna får vi återkomma till diskussionen sedan regeringen lagt sina förslag med anledning av jordförvärvsutredningens betänkande. Vi har i vår motion redovisat hur vi ser på markfrågorna. För socialdemokratin är det en angelägen uppgift att med olika medel söka medverka till en god markhushållning och motverka markspekulation med en oskälig prisstegring som följd. Socialdemokratin hävdar att möjligheten att bli jordbrukare inte bara får förbehållas den som ärver eller har ekonomiska resurser att förvärva mark. Här som på andra områden i samhällslivet bör den genom kunskaper, erfarenheter och intresse mest lämpade få chansen. Sammantaget är vi övertygade om att den svenska jordbruksnäringen har goda möjligheter till en gynnsam utveckling i framtiden. De åtgärder som har vidtagits under årens lopp för att stärka näringens ställning och trygga vår livsmedelsförsörjning ger näringens utövare del i den allmänna standardförbättringen och konsumenterna skydd mot orimliga prisökningar. Vi har lagt en god grund för näringens framtid. Socialdemokratin har inte sökt strid om jordbrukspolitiken. Vi har tvärtom såväl i utredningsarbetet som i vår motion och i utskottsbehandlingen av propositionen eftersträvat att bygga vidare på den goda grund för näringens utveckling som i bred enighet lagts under de år socialdemokratin i regeringsställning haft ansvaret för jordbrukspolitiken. Om jordbruksministern och utskottsmajoriteten tror att en gynnsam framtid för jordbruksnäringen går över försöken att profilera motsättningar mellan producenter och konsumenter i jordbrukspolitiken är jag övertygad om att man tar allvarligt miste.

Riksdagen kan göra detsamma genom att ansluta sig till de reservationer som jordbruksutskottets socialdemokratiska ledamöter fogat till utskottsbetänkandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till dessa reservationer.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har genom sin representant i 1972 års jordbruksutredning ställt sig bakom de förslag och yttranden som utredningen har framfört, och vi ställer oss också bakom den proposition som lagts fram av regeringen i denna fråga.

Vi menar däremot att det finns anledning att uppmärksamma småbrukarnas situation något mer än man har gjort. Det finns, särskilt i Norrlandslänen — kanske speciellt i Norrbotten — fortfarande en stor grupp brukare som måste hänföras till den kategorin. Och de regler som finns för stöd till dem är, menar vi, inte tillräckligt generösa, utan stödet borde kunna utökas ytterligare. Vi har i vår motion i den frågan också begärt att riksdagen skall uttala sig för att sådana åtgärder vidtas att det stödet kan ökas. Vi anser att själva livsmedelsproduktionen, som jag sade tidigare, i stort sett har den storlek som den måste ha. Vi är kritiska mot tankegångar som går ut på att vi skulle driva upp jordbrukets produktion i Sverige och exportera livsmedel. Uttryck för sådana funderingar har hörts ibland från vissa håll — framför allt på grund av att vi vissa år fått betydande överskott av spannmål. Vi anser att det är en felaktig väg och instämmer däri den mening som framförts av Svante Lundkvist. Det är inte rationellt att odla livsmedel i form av spannmål och annat i Sverige och sedan försöka skeppa ut det till andra länder. Det har visat sig — inte bara när det gäller svenska leveranser, utan kanske framför allt när det gäller leveranser av vete och annat från länder med stora överskott, såsom exempelvis USA — att sådana leveranser oftast inte kommer de verkligt behövande till godo utan smusslas undan av mellanhänder. Det blir också ofta ett mycket stort svinn vid sådana leveranser på grund av dåliga lagringsmöjligheter, transportmöjligheter och annat i de mottagarländer det rör sig om, alltså utvecklingsländerna. Skall man stödja utvecklingsländerna och försöka förbättra deras livsmedelssituation, gör man det alltså bättre genom att ge dem annan hjälp, så att de kan utveckla sitt eget jordbruk. En viktig fråga när det gäller jordbrukspolitiken är markpolitiken. Vi har där den från övriga partier kanske mest avvikande meningen — framför allt från regeringspartiernas. Vi anser att samhället måste bedriva en mycket mer aktiv markpolitik. Vad som nu sker och har skett med accelererande fart under de senaste åren, speciellt under 1960 och 1970 talen, är att priserna på jordbruksfastigheter drivs upp till oanade höjder på grund av det spekulationsintresse som finns — man placerar pengar just i jordbruksfastigheter. Det betyder att de svenska jordbruksfastigheterna i allt snabbare takt köps upp och ägs av folk som inte brukar dem själva. Vi håller på att få en jordägande grupp människor som har helt andra yrken än jordbrukarens, som är bosatta i städerna och ofta har höga inkomster av andra yrken eller affärsverksamhet. Dessa vill placera sitt överskott i jordbruksfastigheter för att tillgodogöra sig vär 19 deökningen, alltså inflationsskydda sina pengar. Så småningom kommer, som Svante Lundkvist sade, förslag till ny jordförvärvslag att läggas fram. Vi får avvakta och se vad den kommer att medföra. Vi vill föreslå — det har vi gjort tidigare också — vissa konkreta åtgärder, som skulle kunna ändra det här förhållandet. Vi anser att jordbruksmark som inte brukas, som inte ägs av en brukare, skall kunna förvärvas av samhället efter en tioårsperiod. Om någon köper upp jordbruksmark, lägger den för fäfot och inte håller den i bruk, då bör samhället ha rätt att gå in och lösa in den marken. På det sättet skulle samhället kunna få tillgång till jordbruksmark som man sedan till rimliga priser kunde sälja till folk som har intresse och utbildning för jordbruk och som vill leva på jordbruk. En annan viktig aspekt i detta sammanhang är arrendatorernas situation. De kapitalintressen som köper upp mark, som inte själva vill bruka den och som inte heller vill lägga den för fäfot, arrenderar naturligtvis ut den. Antalet arrendatorer här i landet har ökat mycket snabbt under senare år. I de större jordbruksbygderna arrenderas uppemot 50 96 av marken ut. Ägarna sitter i städerna eller på annat håll. I Sörmlands län är över 50 96 av åkerjorden utarrenderad, i Östergötlands län 48 96, i Malmöhus län 41 96, i Skaraborgs län 33 26, osv. Detta är en utveckling som inte är önsk värd. Vi håller på att få en grupp människor, arrendatorer, som inte själva äger den jord de brukar. Vi närmar oss här andra länder i Europa men framför allt de s.k. utvecklingsländerna, där bara ett fåtal människor äger den jord de brukar. Stora jordägare äger merparten av jorden och arrenderar ut den; brukarna får bara den begränsade vinst de kan få ut av sitt arrende. Det är en ordning som vi tycker är felaktig. Vi har föreslagit att arrendatorer skall få rätt att inlösa arrenderade marker efter ett arrendeinnehav på 20 år. I detta sammanhang vill jag beröra familjejordbruket och dess roll. Vi är fullt på det klara med att den förhärskande ägarformen och brukningsformen inom överskådlig tid kommer att vara familjejordbruk. Den är fast förankrad i den svenska traditionen. Men vi anser att man borde göra mera för att främja andra ägandeformer. Det finns en rädsla för kollektivt och kooperativt ägande som gör att man inte på ett tillräckligt aktivt sätt uppmuntrar sambruksföretag eller kooperativa företag. Det har funnits ett svalt intresse för att främja och understödja sådana brukningsformer. Det finns ingen anledning att den formen skall vara något slags styvbarn i detta sammanhang. Mot bakgrund av den utveckling jag redogjort för på markpolitikens område skulle sambruksföretag mycket väl kunna vara en lösning på problemen, särskilt i sådana bygder där det finns en stor andel småbruk —- jag tänker då framför allt på Norrlandslänen. Det sägs visserligen i propositionen att samverkansföretag också skall få rationaliseringsstöd, osv., men vi anser att man borde bedriva en mer aktiv politik på detta område. Jag vill sedan övergå till att tala litet om den vidare förädlingskedjan = Nr 54 i livsmedelsoch jordbruksproduktionen. Som också Svante Lundkvist nämnde ligger livsmedelsindustrin och även produktionsmedelsindustrin i stor utsträckning i händerna på jordbrukskooperationen. Det är inte i och för sig något fel på det. Det finns — Jordbrukspolitien annan aspekt som är mycket mer viktig och allvarlig, och det är — ken, m.m. de stora multinationella livsmedelsföretagens roll i Sverige och Västeuropa över huvud taget. De har systematiskt köpt upp stora delar av den svenska livsmedelsindustrin. Bolag som Unilever och General Food äger stora delar av de svenska livsmedelskedjorna. Det är ingen önskvärd utveckling. Vi anser att samhället borde skaffa sig större kontroll och insyn i dessa företag. Detsamma gäller naturligtvis de företag som verkar på produktionssidan. I det fallet är vi överens med socialdemokraterna, och vår representant i jordbruksutredningen har anslutit sig till den socialdemokratiska reservationen i dessa frågor. Om det visar sig nödvändigt att öka kontrollen och insynen i dessa företag, framför allt de multinationella företagen, bör samhället göra det. Vpk:s gamla och välkända krav att mervärdeskatten på livsmedel skall tas bort har i viss mån tillgodosetts under senare år genom att man valt en mellanprislinje, som vi alla är överens om skall vara kvar. Vi ser det som en framgång för den politik som vi har bedrivit att man gör ingrepp i prissättningen på livsmedel. Om man inte tar bort momsen —- vilket krav vi inte har fått gehör för — anser vi att livsmedelssubventionerna bör höjas till en nivå som ger motsvarande effekt. Vi har inga dogmatiska synpunkter härvidlag — det viktiga för oss är att man får fram livsmedel till låga priser. Matkontot tar för de flesta familjer, särskilt för barnfamiljer i låga inkomstlägen, en relativt större del av inkomsten än för dem som har en bättre ekonomisk ställning. Därför är livsmedelskontot en väsentlig post för dessa grupper.

I det fallet kommer vi att följa den socialdemokratiska reservationen och rösta för ett ökat konsumentinflytande. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 1976 78:98 punkterna I t.o.m. 5.

Herr talman! Oswald Söderqvist för ett på flera vitala punkter intressant resonemang. Till stora delar hänför det sig emellertid, som han själv säger, till förslaget om en ny jordförvärvslag som vi skall kommentera i ett senare sammanhang. Svante Lundkvist tog upp ett anförande som jag har hållit i Östersund. Jag har ett manuskript till det föredraget — det är inte alltid man har det, men jag var den här gången litet orolig för att man skulle kunna 2 dra felaktiga slutsatser av vad jag sade eller citera mig fel. Jag skall överlämna det manuskriptet till Svante Lundkvist. Jag har inte använt ordet bondemord. Jag har inte haft tillfälle att läsa tidningarna där uppifrån, men om man har lagt det ordet i min mun är det felaktigt, och det beklagar jag i så fall. Svante Lundkvist för en underlig debatt, där han i något slags vånda inför sig själv inte riktigt vet om han är enig med jordbruksministern eller inte. Jag skall inte försöka hjälpa honom ur den våndan. Jag vill bara säga att antingen ställer sig Svante Lundkvist bakom propositionen eller också gör han det inte. Om han ställer sig bakom propositionen — varför då dessa häftiga angrepp? Herr talman! Tio år har nu förflutit sedan Sveriges riksdag fattade ett allmänt jordbrukspolitiskt principbeslut. Det är nu min förhoppning att förslaget om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken m.m., till vilket riksdagens jordbruksutskott i sitt betänkande nr 10 hemställer om bifall, skall kunna utgöra grunden för svensk jordbrukspolitik under minst tio år framåt i tiden. Förslaget innebär att naturresursen jord i vårt land skall helt och fullt utnyttjas till högsta möjliga produktion, alltså i enlighet med allmänt vedertagna principer om bästa möjliga hushållning med våra naturresurser. Vidare är ett huvudsyfte med jordbrukspolitiken att tillförsäkra dem som är sysselsatta inom jordbruket i alla delar av landet en ekonomisk och social standard som är likvärdig med den som uppnåtts av jämförbara grupper. Vidare bör jordbrukspolitiken ha till mål att tillgodose konsumenternas berättigade krav på säker tillgång till livsmedel av hög kvalitet och till rimliga priser. De statliga insatserna bör främja jordbrukets rationalisering genom uppbyggandet och vidmakthållandet av rationella familjeföretag. De ekologiska och miljömässiga aspekterna bör beaktas, liksom folkhälsans roll. Jordbruket ges en sådan inriktning att jordbruket och därtill knutna verksamheter kan medverka i en aktiv regionalpolitik. En speciell tyngdpunkt lägger regeringen i sitt förslag vid solidaritetsfrågan, där man nu för första gången klart säger ifrån att jordbrukets sysselsatta skall ges möjlighet att bli fullvärdiga medlemmar av välfärdssamhället. Det är också därför man så starkt markerar nödvändigheten av att deras sociala standard förbättras. Dessa och övriga nya riktlinjer är mycket välformulerade i proposition nr 19, vilken utskottsmajoriteten till alla delar tillstyrker. För tids vinnande vill jag i detta anförande begränsa mig till att instämma i regeringens definitioner och förslag till tolkning av huvudsyften och målsättningar. I övrigt hänvisar jag till proposition nr 19. Därefter vill jag försöka redovisa de motförslag eller kompletterande förslag som väckts av riksdagens ledamöter, speciellt i de fall då dessa förslag lett till reservationer. Socialdemokraterna har inte ansett sig ha anledning att väcka en partimotion i anledning av proposition nr 19. Det skulle kunna tolkas så att man är beredd att ställa sig bakom regeringens förslag. Om så är - Nr 54 fallet eller inte må man själv vittna om. Man väckte emellertid vid fö Fredagen den regående riksmöte en principmotion, och den åberopas nu som bakgrund 16 december 1977 till åtta reservationer och ett särskilt yttrande, vilka — som jag nämnde —- jag något vill kommentera. Jordbrukspoliti I reservationen 1, som omfattar fyra sidor, säger man sig i stort sett — ken, m.m. kunna instämma i propositionen. Men man vill ändå ha sina egna formuleringar. Om man verkligen hade menat allvar med sina instämmanden, skulle den reservationen inte ha varit nödvändig. Men bakom till synes ganska små nyansskillnader i uttryckssätt kan dölja sig ganska betydande skillnader i synsätt och grundinställning. Jag skall ta ett enda exempel. På s. 9 skriver utskottsmajoriteten: ”Utskottet finner i likhet med jordbruksministern skäl tala för att man klarare än utredningen markerar inkomstmålets viktiga roll —=—-” I reservationen 1 däremot tolkas uttalandena i propositionen så ”att någon tyngdpunktsförskjutning mellan de primära jordbrukspolitiska målen inte är avsedd ---”. Detta visar en väsentlig skillnad i grundsyn och det är alltså där meningarna delar sig. I reservationen 2 vänder man sig mot jordbruksministerns bestämda uttalande angående det värdefulla i särskilda låginkomstsatsningar — att inom ramen för dessa kunna vidta åtgärder för att förbättra jordbrukarnas sociala standard, genom avbytarverksamhet osv. Så långt sträcker sig inte socialdemokraternas solidaritet och hänsyn till medmänniskan. Nej, här vill man ha sin egen formulering, och den lyder: Jordbrukarnas sociala standard bör principiellt kunna diskuteras i samband med prisöverläggningarna. Det är inte särskilt mycket man har att komma med på den punkten. I reservationen 3 säger man: ”Det finns inte heller nu, lika litet som år 1967, någon anledning att —-—-—- aktivt verka för en minskning av arealen.” Det är alldeles rätt. Det finns ingen anledning nu och det fanns inte heller någon anledning då. Det är bara en liten detalj jag vill göra kammaren uppmärksam på.

Här är det som det skiljer sig. Och det är små, ganska förrädiska nyanser i formuleringarna som i sig själva har en innebörd som förklarar den tidvis känsloladdade debatten. Jag tror att det är helt omöjligt för utanför jordbruket stående grupper att riktigt förstå eller känna vilken oerhörd press denna attityd i 1967 års beslut innebar för särskilt det mindre och medelstora jordbruket. Jag vet att Svante Lundkvist vägrar att förstå detta resonemang. Jag tror 23 tyvärr inte att det är en medveten vägran att förstå, vilket ytterligare komplicerar ambitionen att förklara för honom. Sanningen beträffande åkerarealens storlek hänger i huvudsak samman med att man i näringen har en egen inneboende dynamik och framtidstro, och då kommer också naturresursen jord att utan särskilda åtgärder från samhällets sida utnyttjas på mest effektiva sätt. Beträffande reservationen 4 om jordbruksnämndens styrelse, konsumentdelegationens sammansättning och resurser, anser utskottet i likhet med den enhälliga utredningen och jordbruksministern att utökning av antalet ledamöter skulle rubba den balans som hittills förelegat och dessutom försämra nämndens praktiska arbetsmöjligheter. Rent formellt ankommer det på regeringen att besluta i hithörande frågor.

Utskottet anser att produktionsmålsättningen motiverar att staten ikläder sig det övergripande ansvaret för prissättning, överskott på spannmål och andra arealbaserade produkter. Här vill emellertid inte socialdemokraterna ställa upp och här finns alltså anledning för utskottsmajoriteten att kräva ett besked. I ganska onyanserade formuleringar lägger man över kostnadsansvaret helt och hållet på jordbruket. Vi är därmed tillbaka i den känsloladdade debatten om det här verkligen går ut på arealminskning eller inte. Förstår inte socialdemokraterna att resonemangen i reservation 6 i realiteten innebär en önskan om arealminskning? I reservationen 7 förs ett ganska underligt resonemang om att kapitalvinsterna inom jordbruket borde beaktas vid inflationskompensationen. Jag vill då för enkelhetens skull peka på den redovisning som Oswald Söderqvist nyss gjorde när det gäller förhållandet i Sverige mellan självägande bönder och arrendatorer. Det krävs här en närmare redovisning av socialdemokraterna hur man tänker sig att en sådan kapitalvinst — låt mig kalla det så — skall kunna kalkyleras in i prisöverläggningarna, när bortåt hälften av jordbrukarna är arrendatorer och alltså inte äger den mark som eventuellt är föremål för markvärdestegring på grund av inflation. Jag vill i det sammanhanget fråga: Man kan väl inte på allvar mena att i lönerörelsen skall tas in resonemang om vad löntagarna eventuellt kan ha ”tjänat” på en värdestegring av fast egendom. Jag tror inte att socialdemokraterna har tänkt igenom konsekvenserna av det man här föreslår. En mera exakt definition av tankegången — om den nu finns där — skulle vara värdefull för den fortsatta debatten. Vad beträffar reservationen 8 anser utskottet liksom den enhälliga jordbruksutredningen att de resonemang som där förs är tveksamma, eftersom råvarukostnaderna för mejerierna aldrig kan göras identiska med övriga livsmedelsindustriers råvarukostnader. Vi finner därför att frågan — Nr 54 kan anstå tills den blir aktuell och att den då bör tas upp i samband med prisöverläggningarna. I reservationen 9 bekänner reservanterna att de inte helhjärtat vill acceptera familjeföretagen. Man tycker sig i det här avseendet ha anledning = Jordbrukspolitiatt göra en reservation bara för att ändra formuleringen i skrivningen — ken, m.m. från ”familjeföretag” till ”jordbruksföretag”. Jag tycker att detta är en väldigt väsentlig bekännelse om skillnaden i synsätt, och jag kan bara konstatera att den skillnaden finns. Till betänkandet är också fogat ett särskilt yttrande som talar om att konkurrensförhållandena skulle komma att snedvridas om en differentierad slaktdjursavgift infördes. Jag vill med anledning av detta nöja mig med att ställa frågan: Vad menas med formuleringen att konkurrensförhållandena ”snedvrids”? Vilka särskilda storföretag är det som man här vill slå vakt om genom det särskilda yttrandet? Enskilda riksdagsledamöter har i ett 30-tal motioner anfört synpunkter på med jordbrukspolitiken sammanhängande frågor. Utan att på något sätt undervärdera alla dessa synpunkter vill jag nu för tids vinnande nöja mig med att hänvisa till jordbruksutskottets skrivningar i anledning av olika motionsyrkanden. Jag vill dock säga att vad som framförts i motionerna ligger väldigt nära de formuleringar som finns i propositionen —- i vissa fall är yrkandena tillgodosedda, i andra fall kan man ur propositionen utläsa att de kommer att bli det och i något fall har utskottet inte kunnat instämma i motionärernas tankegångar och därför avslagit motionerna. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag göra gällande att förslaget till nya riktlinjer för jordbrukspolitiken som det framförs i utskottsbetänkandet nr 10 utgör en mycket betydelsefull grund för vårt lands framtida livsmedelsförsörjning. Förutom att förslaget ger värdefulla riktlinjer för det framtida förhållandet mellan i näringen sysselsatta och övriga befolkningsgrupper har det mycket väsentliga konsekvenser för stora delar av näringslivet. Framtidstro och investeringsvilja i jordbruket och därtill knutna verksamheter har positiva, mycket långtgående effekter i fråga om sysselsättning, regionalpolitik, naturvård och miljöpolitik, men också positiva effekter i vår valutabalans. Det är ett förslag i hela folkets intresse, som jag nu ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby tycks ha otur med de centerpartistiska tidningarna som refererar honom då han är ute och talar. Jag har referatet i min hand, och där står talat om att bondemordet från 1967 års jordbrukspolitik är historia. Sist vi träffades i ett diskussionsmöte, herr Larsson i Borrby och jag, hade jag ett referat från en annan centerpartitidning, där det stod att nu får det vara slut med jakten på bönder. Det var vad herr Larsson 25 i Borrby då hade sagt, och även detta uttalande dementerade han — det var när vi träffades i Skövde och diskuterade. Uppenbarligen är det så att när centerpartisterna har bedrivit sin upplysningsverksamhet omkring jordbrukspolitiken har det skett på ett sätt som missförstås ute i bygderna. Kanske är detta faran med det sätt på vilket de bedriver sin propaganda. När herr Larsson i Borrby här redovisade vår reservation, började han med att tala om den vånda som jag skulle känna inför den situation jag har befunnit mig i när det gäller propositionens beskrivning av inkomstmålet. Men våndan var helt på den borgerliga utskottsmajoritetens sida. Det känner herr Larsson i Borrby väl till. Som jag redovisat i mitt första inlägg var vi från början överens om att vi skulle tolka jordbruksministern på det sättet att det icke skulle vara avsikten att göra en tyngdpunktsförskjutning mellan de intressen som är representerade i dessa sammanhang: jordbrukarna, konsumenterna och samhället. Men man stannade slutgiltigt för en annan tolkning. Här slår nu herr Larsson i Borrby fast att huvudsyftet med jordbrukspolitiken i vårt land skall vara inkomstutvecklingen för jordbrukarna. Det är på den punkten jag vill ha besked från jordbruksministern: Är det också hans uppfattning? Huvudsyftet bör vara att trygga vår livsmedelsförsörjning på ett sådant sätt som jag här redovisat, och under förutsättningen att vi också kan skapa likvärdiga inkomstmöjligheter för jordbrukarna och hyggliga livsmedelspriser för konsumenterna. Men nu slår man alltså fast i detta sammanhang — och i den samhällsekonomiska situation vi nu befinner oss i — att jordbrukarna i de förhandlingar som ganska snart börjar om ett nytt jordbruksavtal skall favoriseras genom ett uttalande från riksdagens sida. Nu blinkar redan lampan i talarstolen. Jag har ytterligare svar att ge herr Larsson i Borrby, men jag får komma igen. Vi har också en arbetsfördelning bland utskottsreservanterna som gör att herr Larsson i Borrby kommer att få svar på sina frågor.
Herr talman! Beträffande debatten i Skövde gör sig Svante Lundkvist skyldig till ytterligare ett fel. De uttryck jag använde där, när han var närvarande och hörde, dem står jag för och dem har jag inte dementerat. När han inte klarar det här med Östersund, försöker han med någonting annat. Jag skall bara avsluta den debatten med att överlämna till Svante Lundkvist manuskriptet från Östersundsföredraget. Dessutom vill jag säga att de uttryckssätt som har förekommit i tidningarna säger kanske trots allt, Svante Lundkvist, någonting om temperaturen i jordbruksbefolkningens stämning. Det kan förklaras på det sättet.

Nr 54 Herr talman! Detta kommer uppenbarligen att innebära att herr Larsson i Borrby och jag får utväxla handlingar. Det som står i tidningarna är utan tvivel uttryck för de stämningar som herr Larsson i Borrby och andra centerpartister har skapat när de varit ute och talat i dessa frågor. — Jordbrukspoliti Jag håller helt med herr Larsson i Borrby på den punkten. ken, m.m. Får jag sedan fortsätta med att kommentera vad herr Larsson i Borrby sade beträffande våra reservationer. När det gäller åkerarealen säger herr Larsson i Borrby att det inte är riktigt säkert att vi socialdemokrater står bakom vad vi sagt om åkerarealen, nämligen att det inte bör finnas anledning att vare sig öka eller minska den. Detta finns, säger herr Larsson i Borrby, försåtligt instucket i en redovisning på s. 41 av vad socialdemokraterna egentligen vill. Vad gör herr Larsson i Borrby här? Först och främst vill jag nämna att på s. 41 finns en redovisning av vad som ingick i 1967 år jordbrukspolitiska beslut och motiven för dessa beslut. Med hänsyn tagen till den missvisande kritik som man fortlöpande riktat mot dessa beslut och de feltolkningar som vi har blivit beskyllda för begärde vi i utskottet att få det här redovisat som bakgrund till utskottets betänkande, så att man skulle kunna läsa vad som var rätt och riktigt. Vi fick lov att reservera oss för att få med detta stycke i utskottets beskrivning av bakgrunden. Det är första gången som jag upplever att man förvägrar utskottsledamöter att få den bakgrund som diskuteras redovisad på ett riktigt sätt och att utskottsledamöter alltså måste reservera sig för att få med beskrivningen. Vidare försöker herr Larsson i Borrby med den bakgrund som är redovisad från 1967 års beslut göra gällande att det är detta som är motivet för våra handlingar nu. Vi diskuterade ju arealen i ett helt annat läge 1967. Den socialdemokratiska regeringen anslöt sig till ett uttalande från den jordbruksutredning som arbetat, att det skulle vara lägst 80 96 självförsörjningsgrad; De borgerliga sade 90-80 96 självförsörjningsgrad. Bägge dessa siffror pekade mot en viss minskning av jordbruksarealen. Detta är återgivet i det uttalande som gjordes i propositionen år 1967. Det redovisas i dag på s. 41 i utskottets betänkande som den historiska handlingen, och då försöker herr Larsson i Borrby göra gällande att det är det understuckna argument i arealdebatten som vi inte vill ta fram i dag och som skulle dölja sig bakom vad som är vår egentliga uppfattning, att man inte behöver vare sig öka eller minska arealen. Det är en ful taktik i argumenteringen, herr Larsson i Borrby.
Herr talman! Svante Lundkvist har inte förstått finessen i min redovisning av de här resonemangen. Jag säger att i reservationen 3 skriver socialdemokraterna: ”Det finns inte heller nu, lika litet som år 1967, någon anledning att med sam 27 hällsåtgärder aktivt verka för en minskning av arealen.” Och jag säger att det är rätt, det är bra. Skillnaden är bara den att 1967 hade man den formulering som nu mycket riktigt är redovisad här. Avsikten var att minska arealen. Och jag säger att detta var felaktigt, vilket vi försökte förklara redan 1967. Därför kan jag nu också påstå att resonemanget i reservationen 3 är korrekt. Det fanns ingen anledning att minska arealen då lika litet som nu. Svante Lundkvist har inte riktigt förstått finessen i den tankegången.

Herr talman! Ytterligare några timmar gäller den av socialdemokraterna år 1967 genomdrivna jordbrukspolitiken. Sveriges bönder och de borgerliga partierna har länge väntat på den stund om några timmar, då riksdagens talman med sitt klubbslag bekräftar att lantbruket i landet formellt skall verka inom ramen för de nya riktlinjer för jordbrukspolitiken som vi just nu behandlar. Slut är då den epok som började under 1960-talets första hälft och som bl.a. innebar att den svenska lantbruksnäringen, om inte praktiskt så åtminstone teoretiskt, ansågs för all framtid vara bestämd att producera dyrare livsmedel än omvärldens jordbruk. Därför skulle man från lantbruksnäringen föra över resurser i form av arbetskraft och kapital till andra samhällssektorer. 1967 års jordbrukspolitiska beslut kännetecknades av en strävan till en minskning av jordbrukets produktionsresurser. Bl. a. skulle arealen åkermark minskas. Vidare avsåg man att sänka självförsörjningsgraden, och som medel härför angavs bl.a. strukturrationalisering, effektivisering och en dämpad prissättning, dvs. de facto en prispress. Märk väl, jag påstår inte att prispress som medel inskrevs i 1967 års beslut, men de åtgärder som då beslutades innebar möjligheter att använda prispress som medel. Bara vetskapen om att det varit möjligt att formellt tillämpa prispressen som ett medel i jordbrukspolitiken har varit ett orosmoment, som nu emellertid undanröjs genom att jordbrukets roll i det svenska samhället vinner erkännande. Näringens roll kan inte enbart mätas med hänsyn till dess bidrag till bruttonationalprodukten. Dess betydelse är långt större, eftersom den fullgör en nödvändig basfunktion även i det industrialiserade samhället. Enligt min mening är inkomstmålets precisering och ställning i propositionen en viktig markering. Det ger jordbrukarna en möjlighet till samma rättigheter som andra grupper i samhället har rätt att hävda — varken mer eller mindre. Jordbruket ger i dag medborgarna en trygghet som två tredjedelar av världens befolkning f. n. saknar, nämligen förvissningen om att det finns mat för dagen. Fastän bara 4-5 96 av den förvärvsarbetande befolkningen är sysselsatt = Nr 54 i jordbruket, är Sverige vid normalskörd nära nog helt självförsörjande. Fredagen den Att Sverige också skall kunna förbli detta, borgar jordbruksutredningens 16 december 1977 enighet och propositionen för, där det fastslås ett produktionsmål baserat på en areal som i stort sett motsvarar dagens. Detta är enligt min mening Jordbrukspolitimycket betydelsefullt. ken, m.m. När jag inledningsvis beskrev 1967 års jordbrukspolitiska beslut, och kritiserade detta, kan det ju te sig egendomligt att vi i dag har så pass stor areal som ca tre miljoner hektar med god effektivitet. Härav får man emellertid inte förledas att tro att detta är tack vare 1967 års jordbrukspolitiska beslut. Sanningen är den att det är trots denna politik. Eller snarare att den socialdemokratiska regeringen tvingades härtill av verkligheten, dvs. av utvecklingen i samhället och i jordbruket och i förhållande till den internationella tillgången till och prissättningen på livsmedel. En annan viktig markering i regeringens proposition finner jag vara beredskapsbeskrivningen, dvs. att man inte talar om självförsöjningsgrad utan för in begreppet självförsörjningsförmåga, innebärande att man tar hänsyn till alla produktionsresurser i jordbruket. Likaså är beskrivningen av statens övergripande ansvar vad gäller finansieringen av eventuella spannmålsöverskott angelägen och fasthållandet vid att grunderna för jordbrukets inflationsskydd skall bibehållas mycket värdefullt. Prisregleringen på jordbrukets produkter föreslås i framtiden i huvudsak bli utformad i enlighet med nuvarande principer, vilket också är av stor vikt. Vad vidare gäller jordbruksutskottets betänkande återspeglas i detta i mycket stor utsträckning den politiska enighet som präglade den likaså i stort sett eniga jordbruksutredningen. Jag tycker mig kunna påstå detta trots att många reservationer fogats vid detta betänkande. Jag tycker mig nämligen kunna finna — även efter närmare granskning av reservationerna — att nyanserna i uppfattningarna om vad som är bra i regeringens proposition är rätt små. Detta har ju också kommit till uttryck i en kommentar till propositionen, som den socialdemokratiske talesmannen Svante Lundkvist gjort i massmedia, där han bl.a. säger att propositionen fullföljer den socialdemokratiska jordbrukspolitiken. Mot denna bakgrund ter det sig i vart fall något märkligt att socialdemokraterna i reservationerna sett sig nödsakade att teckna en annorlunda bakgrund till jordbrukspolitiken än den utskottets borgerliga majortiet ställt sig bakom. Här har således bl.a. anförts att ett huvudmål för jordbrukspolitiken måste vara att trygga vår livsmedelsförsörjning — en självklarhet, framförd som om den stod i strid med vad jordbruksministern i propositionen anfört och utskottet ställt sig bakom. Skillnaden är bara den att jordbruksministern i sin proposition anfört att inkomstmålet är ett huvudsyfte bland de jordbrukspolitiska målen. För egen del anser jag denna markering särskilt betydelsefull, då re 29 kryteringen till lantbrukaryrket inte en gång för alla är tryggad. Att vara lantbrukare förutsätter en mångsidighet och mångkunnighet av stora mått. Således förutsätts den svenske bonden vara den som utför arbetet i jordbruket och i stallarna, gör underhållsarbetet på maskinparken och på byggnaderna och dessutom är affärsledare för företagen. Ansträngningar har under årens lopp gjorts för att lantbrukarfamiljens situation i fråga om arbetsförhållanden och ersättning för arbetet skall bli jämförbar med andra gruppers. Det är bra. Kvar finns emellertid förhållanden som inte låter sig påverkas. Jordbrukarfamiljen är hänvisad till att leva och utföra sitt arbete i takt med en rytm som är naturbunden. Således måste jordbrukaren underordna sig ett schema för såväl arbetstid som ledighet, styrt av en dygnsrytm, där husdjurens skötsel och vård alltid kommer i första hand. Obekväm arbetstid för de flesta människor är för lantbrukaren normal arbetstid. För den äldre generationen lantbrukare är detta en självklarhet som mera sällan sätts i fråga. För den yngre generationen däremot är det fråga om en anpassning till en livsform som man endast har gemensam med kolleger i yrket. En yrkeskårs anpassning till en livsrytm som bestäms av naturens oregelbundenhet — helt opåverkad av arbetstidsoch semesterlagar — kan fördelaktigt påverkas av det offentliga samhällets positiva uppmärksamhet. Så har jordbruksministern i sin proposition till riksdagen gjort då han skjutit inkomstmålet i förgrunden. Det ställer vi moderater oss bakom. I reservationen 3 tar man upp frågan om produktionsmål och livsmedelsberedskap. Jag har tidigare i mitt anförande berört dessa frågor och vill nu bara peka på en mening, som enligt min åsikt, milt uttryckt, kan betecknas som felaktig historieskrivning.

Detta beslut är, när riksdagen fattat beslut om nya riktlinjer i jordbrukspolitiken, om några timmar historia. Den politiska anständigheten bjuder att historien blir riktigt återgiven och inte omskriven genom någon bisats, inskjuten i en central mening. I reservationen 6 tar socialdemokraterna upp frågan om finansiering av och ansvar för eventuellt spannmålsöverskott. De menar att det inte kan vara rimligt att samhället skall ha hela ansvaret för spannmålsskörden. Jag vill därför peka på att utskottets majoritet instämt i propositionens uppfattning att staten skall ha ett övergripande ansvar i detta sammanhang. Därmed menas ett stort ansvar men ingalunda hela ansvaret. I detta är nog reservanterna införstådda. Menar de således inte att något särskilt markerat samhällsansvar föreligger på detta område? Nr 54 Herr talman! Med tanke på den enighet som finns i moderata sam Fredagen den lingspartiet beträffande jordbruksministerns proposition har jag valt att 16 december 1977 kommentera något av bakgrunden till det beslut, som vi nu skall fatta, och något mindre av det sakliga innehållet, eftersom vi helt ställer oss — Jordbrukspolitibakom detsamma. ken, m.m. Herr talman! Jag yrkar sålunda bifall till utskottets betänkande. Jag tillåter mig ändå att innan jag slutar kommentera ett par punkter i det anförande som Svante Lundkvist höll. Den parallell som den förutvarande jordbruksministern herr Lundkvist gjorde, då han noterade att man inte kunde finna någon jämförelse till skiftet mellan två jordbruksministrar för en tid sedan annat än genom att gå tillbaka till 1930-talet, var väl en bra märklig parallell. Hela samhällets förändringar under den långa perioden torde bara göra det argumentet helt omöjligt att använda. Det finns inga likheter på någon punkt i samhället, vare sig vi talar om jordbruket eller någon annan del av näringslivet. Jag tycker som sagt att parallellen var bra märklig. Och inte behöver man gå tillbaka till 1930-talet för att finna olikheter. Herr Lundkvist kommenterade också, och ställde mot varandra som två helt oförenliga grupper, producenter och konsumenter. Jag tror det förtjänar uppmärksammas att naturahushållningens tid i Sverige är förbi. I vårt land är vi alla konsumenter av produkter, bara med den skillnaden att en liten grupp av dessa människor dessutom är med och producerar varorna. Att ställa grupper mot varandra bedömer jag som ett alldeles förlegat sätt att argumentera. Hela vårt samhällsliv är uppbyggt av grupper som har olika intressen att bevaka och som ställs mot varandra i förhandlingar, där intressen möts och nöts och där man kommer fram till lösningar. Med andra ord: Det går inte längre att ställa grupper mot varandra. Vi har alla samma intresse av att få förnuftiga lösningar på samhällslivets problem. Det finns ingen grupp i Sverige som inte är konsument. Slutligen illustrerade Svante Lundkvist en anslående förnöjsamhet då han sade att han under sin tid som jordbruksminister hade kunnat märka ett intresse — ett stort intresse, tror jag t.o.m. att han sade — hos unga lantbrukare för att bedriva samjordbruk. Jag kanske inte kommer ihåg rätt — men jag tror jag gör det — och jag vill då fråga: Bildades det något samjordbruk i Sverige under Svante Lundkvists tid som jordbruksminister? Annars var det faktiskt så att man illustrerade sitt intresse för samjordbruk, och med det var Svante Lundkvist nöjd. Så intressant att man ville ägna sig åt det var det inte, eftersom det, om jag minns riktigt, inte var någon som ville göra det. Vi har fyra, fem samjordbruk i Sverige nu, och när vi för ett par, tre år sedan behandlade den frågan här i riksdagen nöjde vi moderater oss med att konstatera att det är tillräckligt att det finns möjlighet att bi!da samjordbruk i Sverige. Men hela tiden bör vi ha klart för oss att man, om man vill bilda stora samjordbruk, där många samverkar, alltid 31 först bör ställa sig frågan: Varifrån skall vi hämta arealerna till de här jordbruken? Skall vi spräcka de stora, och, som det ofta heter, rationella jordbruken, eller skall vi slå ihop många, som vi tycker bra familjejordbruk och därmed skapa arealer för samjordbruk? Ingen av lösningarna är egentligen vad vi åstundar. Därför är det för oss tillräckligt att möjligheten finns för dem som hett åstundar att vara samjordbrukare, men att stimulera den verksamheten tillhör verkligen inte de angelägenheter som vi sätter främst.

Herr talman! Jag bara konstaterar att Arne Andersson inte förstår vad vi menar när vi talar om att sambruka enheter. Det finns åtskilliga jordbrukare som sambrukar enheter, och det kan vara en mycket fin form för samarbete. Det är detta som jag hela tiden har avsett. Sedan fortsätter Arne Andersson att skriva falsk historia. Han talar om prispress — precis som om det skulle ha stått någonting i jordbrukspropositionen av år 1967 om prispress! Jag tycker att Arne Andersson skulle läsa igenom vad som står i jordbrukspropositionen från 1967. Då skulle han hitta helt andra formuleringar. Jordbruksministern slår där fast att man inte får använda prissättningen på ett sådant sätt att man inte kan garantera dem som arbetar i jordbruket den med andra grupper i samhället likvärdiga lön som man eftersträvar att de skall få. Likadant är det när det gäller strukturrationaliseringen. Det rådde fullständig enighet om att den var den viktiga delen i verksamheten framöver. Det slogs fast inte minst av jordbruksutskottets dåvarande ordförande herr Hansson i Skegrie. Vad beträffar arealminskningen är Arne Andersson förvånad över att det trots det beslut som fattades 1967 är på det sättet att vi i dag har ett livskraftigt jordbruk. Jag skulle vilja säga att det tack vare de beslut som fattades då om ett stöd till en rationalisering som syftade till att skapa bärkraftiga enheter har blivit möjligt för oss att i dag ha ett livskraftigt jordbruk. Jag redovisade redan i mitt inledningsanförande vad som var anledningen till det: det var helt enkelt beroende på att det i propositionen också slogs fast att man fick anpassa utvecklingen till de allmänna förutsättningar vi upplevde, bl.a. när det gällde livsmedelsförsörjningen och de behov som skulle tillfredsställas i det sammanhanget. Så sade herr Arne Andersson att han inte tycker om att man ställer olika grupper mot varandra, i det här fallet producenter mot konsumenter. Men det är ju utskottsmajoriteten som har valt att förskjuta tyngdpunkten i den likvärdiga behandling som vi tidigare i de här diskussionerna hela tiden har slagit fast att man bör ge konsumenter och jordbrukare. Det är utskottsmajoriteten som har sagt att det nu finns skäl att förskjuta tyngdpunkten, så att man favoriserar jordbrukarna inför avtalsförhandlingarna på konsumenternas bekostnad. Jag frågar Arne Andersson om han anser att det i en situation där Arbetsgivareföreningen och den borgerliga regeringen säger: Nu måste Nr 54 löntagarna dra åt svångremmen! finns skäl att gå ut och säga: Nej, nu måste man inför jordbruksavtalsuppgörelsen se till att man stärker jordbrukarnas position på konsumenternas bekostnad! Finns det skäl att göra på det sättet, om man, som Arne Andersson förfäktar, inte skall försöka — Jordbrukspolitiatt ställa olika grupper i samhället mot varandra? ken, m.m.
Herr talman! Jag har beskrivit bakgrunden till varför jag anser att den markering som finns i propositionen har fog för sig. Jag uttryckte det så, att det inte en gång för alla är givet att rekryteringen till det svåra lantbrukaryrket alltid ter sig attraktiv och att för den skull etableringen inom jordbrukaryrket skulle vara tryggad. Det anser jag vara skäl nog för att den mycket balanserade framtoningen från ministerns sida beträffande inkomstmålet har fog för sig. Detta står inte i strid med övriga gruppers intressen. På den punkten är jordbruksutskottets instämmande i propositionen fullkomligt klart och entydigt. Jag vill också kommentera vad Svante Lundkvist säger om prispress. Jag skulle kunna upprepa ordagrant vad jag sade: ”Märk väl, jag påstår inte att prispress som medel inskrevs i 1967 års beslut, men de åtgärder som då beslutades innebar möjligheter att använda prispress som medel.” Det är en historieskrivning som jag står för.

På det sättet skulle man uppnå den försörjningsgrad och den krympning av den odlade arealen som man avsåg. Ingen jordbruksdebatt i världen, Svante Lundkvist, kan undanröja det faktum att detta var vad som då avsågs.

Herr talman! Jag tycker att Arne Andersson i Ljung skulle ha läst fortsättningen på uttalandet i propositionen. Där sägs att detta inte få gå ut över den likvärdiga standard som jordbrukarna måste tillerkännas just med sikte på att man även i fortsättningen skall kunna rekrytera jordbrukare.

Det är alltså en felaktig historieskrivning att försöka göra gällande att det här uttalandet skulle ha 33 medverkat till att på något sätt pressa jordbrukarna. Arne Andersson vidhåller uppfattningen att det inte spelar så stor roll om man markerar inkomstmålet litet hårdare. Han menar att det är så liten nyans mellan att säga att huvudsyftet med jordbrukspolitiken skall vara att tillgodose jordbrukarnas inkomstutveckling och att säga att huvudsyftet skall vara att trygga vår livsmedelsförsörjning. Jag upprepar ännu en gång: Ni sätter er i en omöjlig position, Arne Andersson och ni andra, genom detta.

Men är det rimligt att i nuvarande ekonomiska läge säga att ytterligare bördor skall vältras över på löntagarna-konsumenterna?
Herr talman! Jag vill bestämt vända mig mot Svante Lundkvists synnerligen falska beskrivning av jordbruksutskottets betänkande. Det är inte tal om att vältra över bördor. Vad det är fråga om är att göra en framtoning, så att vi även fortsättningsvis skall ha tillgång till både billiga och riktigt framställda livsmedel i Sverige. Det har aldrig varit jordbruksnäringens intresse att vältra över bördor men väl att svara för den tillgång som andra grupper av medborgare kräver av de 4-5 926 av befolkningen som är aktiva inom jordbruksyrket. Den politiken ligger helt fast, Svante Lundkvist. När det gäller frågan om vart 1967 års jordbrukspolitiska beslut syftade tror jag att jag som växte upp och har mitt lilla lantbruksföretag i en av landets mellanbygder precis vet vart den jordbrukspolitiken syftade. Ingen där sätter i fråga att bara var tionde bonde i den bygden möjligen skulle kunna bli kvar — det var enda förutsättningen för att regeringens intentioner om hur mycket mark som skulle odlas här i landet skulle kunna uppfyllas. Det var vi som inte odlade de bästa bitarna som verkligen skulle få känna av vad den jordbrukspolitiken innebar. Jag vill också upplysa Svante Lundkvist om att just den bygden i Älvsborgs län i den inventering som gjordes för några år sedan av lantbruksnämnderna — jag vill minnas att den hette Jord och skog i Älvsborg och hade väl motsvarande namn i andra län — var det område som redovisade den lägsta medelåldern hos brukarna i länet. Det var i den bygden som socialdemokraterna skulle gå fram på det sättet för att genomdriva sin jordbrukspolitik. Ingen där har någon som helst förståelse för den beskrivning som Svante Lundkvist gör av 1967 års jordbruksbeslut. Jag är därför inte tveksam när jag hävdar att det var ett beslut som «Nr 54 de facto innebar prispress som ett medel för att nå de uppställda målen. Fredagen den
Herr talman! ”Kort uttryckt kan fyra krav ställas på jordbrukspolitikens utformning: 1. Att en av nationella säkerhetsskäl betingad självförsörjningsgrad upprätthålls. 2. Att hänsyn tas till jordbrukets indirekta funktioner i samhället, t.ex. som bevarare av landskapet som naturoch fritidsmiljö och upprätthållare av sysselsättningen i glesbygden. 3. Att med hänsyn till dessa krav livsmedel produceras på för konsumenten bästa och billigaste sätt och utan hälsofarliga gifter. 4. Att detta sker på villkor som ger den som arbetar i jordbruket en med andra grupper likvärdig levnadsstandard.” Dessa fyra krav har jag ordagrant citerat ur den rapport som en arbetsgrupp inom folkpartiet i juli 1972 överlämnade till partistyrelsen.

Folkpartiets program om jordoch skogsbruk, antaget hösten 1972, utformades sedan på grundval av denna rapport. Den skrevs medan vi ännu hade rekordlåga priser på världsmarknaden och innan vi kände till de förändringar beträffande världsmarknadspriser och lagerhållning som skulle komma att bli följden av de dåliga skördarna 1972 i flera av världens viktigaste jordbruksområden och som också i ganska hög grad skulle komma att sätta sin prägel på världslivsmedelskonferensen i Rom 1974. Den proposition om den framtida jordbrukspolitiken som vi nu behandlar tillgodoser i stor utsträckning de krav som vi inom folkpartiet formulerade för fem och ett halvt år sedan. I departementschefens sammanfattning av produktionsmålet på s. 189 betonas kravet på en god livsmedelsberedskap, hänsyn till den internationella livsmedelssituationen, samhällsekonomiska hänsyn samt miljövårdsskäl. Om jag därtill lägger departementschefens uttalande att familjelantbruket skall vara den dominerande företagsformen och att ett huvudsyfte med jordbrukspolitiken bör vara att tillförsäkra dem som är sysselsatta inom jordbruket en ekonomisk och social standard, som är likvärdig med den som jämförbara grupper uppnår, kan jag med tillfredsställelse konstatera att de fyra huvudkrav som jag inledningsvis citerade finns tillgodosedda i propositionen. Samtidigt som jag uttalar min glädje över denna överensstämmelse är det viktigt för mig att betona den enighet i huvudfrågorna som präglade arbetet inom jordbruksutredningen. Det torde vara ganska ovanligt att nära fem års arbete i en utredning där samtliga riksdagspartier är representerade kan avslutas utan några reservationer. Jag är glad över att denna enighet också kunnat bestå — vad gäller huvudfrågorna — även under utskottsbehandlingen. Det betyder att vi inom samtliga partier fått en mer positiv syn på jordbrukets framtidsmöjligheter och roll i den svenska samhällsekonomin. Detta gäller i första hand socialdemokratin, som 1967 drev igenom en produktionsmålsättning som innebar att jordbruksproduktionen borde pressas ned ”till den nivå som krävs för en god beredskap i fråga om livsmedelsförsörjningen” , dvs. en nivå som av 1960 års jordbruksutredning hade angivits till en 80-procentig självförsörjning. Lyckligtvis har denna målsättning inte uppnåtts. Den har inte ens eftersträvats på allvar. Den anpassning som man enligt 1967 års beslut ”tid efter annan” borde överväga och som Svante Lundkvist också har talat om här har i själva verket lett fram till att man övergivit målsättningen att krympa jordbruksproduktionen. Men även 1967 års oppositionspartier — nuvarande regeringspartier — har fått en mer optimistisk syn på jordbrukets framtid än de hade 1967. Deras alternativ till majoritetsbeslutet var att man borde eftersträva en jordbruksproduktion som motsvarade mellan 80 och 90 96 av den fredstida konsumtionen, varvid den övre gränsen borde eftersträvas. Striden om produktionsmålet vid 1967 års riksdag gällde alltså om man skulle eftersträva en 80-procentig eller en 90-procentig självförsörjningsgrad. Det fanns följaktligen år 1967 inte något parti i den svenska riksdagen som vågade sig på att förorda en så stor jordbruksproduktion att den skulle motsvara vår konsumtion. Jag hoppas att den historieskrivningen kan anses ganska riktig. I dag är vår bedömning en annan. Och den kommer till uttryck i departementschefens förslag till ett produktionsmål, utformat som ”delmål avseende åkerarealen, mjölkproduktionen och driftsinriktningen i övrigt”. I överensstämmelse med jordbruksutredningens förslag förordas i propositionen att vi bibehåller nuvarande åkerareal, att mjölkproduktionen bör motsvara vårt konsumtionsbehov och att övrig animalieproduktion i stort sett bör balanseras mot avsättningsutrymmet inom landet. Om vi håller oss till denna målsättning, så vet vi att vi kommer att få ett permanent överskott av spannmål, som genomsnittligt kommer att ligga omkring eller något över 1 miljon ton per år. Detta överskott = Nr 54 kommer att medföra vissa exportkostnader, eftersom världsmarknadspri Fredagen den set på spannmål även i framtiden beräknas ligga under de svenska pro 16 december 1977 ducentpriserna. När de första beräkningarna gjordes inom utredningen = angavs kostnaden till omkring 200 milj.kr. per år. I dag bedömer man = Jordbrukspolitiatt den siffran kan komma att stiga till omkring 500 milj.kr. per år. — ken, m.m. Det är just i denna produktionsmålsättning som vår ändrade syn på jordbrukets roll för framtiden främst kommer till uttryck. Eftersom jag finner detta vara det väsentliga i dagens beslut vill jag för folkpartiets del närmare motivera vårt ställningstagande. Jag skall alltså försöka svara på frågan varför vi förordar en permanent överproduktion, som i dagsläget kan kosta oss upp till en halv miljard om året. Jag vill då säga, att vi är helt övertygade om att den produktionsmålsättning riksdagen i dag kommer att uttala sig för på både kort och lång sikt kommer att vara till gagn inte bara för den jordbrukande befolkningen utan också för konsumenterna. Vi har från folkpartiets sida både i utredningen och i övrigt förarbete till dagens beslut varit mycket angelägna om att jämställa de två målsättningarna: 1. bra livsmedel till konsumenterna till lägsta möjliga kostnad, 2. en ekonomisk och social standard för dem som arbetar i jordbruket, likvärdig den som jämförbara grupper uppnår. Vi vet att dessa två målsättningar kan innebära konflikter. Just därför finner vi det viktigt att ingen av dem får vara överordnad den andra. Därmed har vi också hållit fast vid den övergripande målsättningen enligt 1967 års beslut, som enligt direktiven till jordbruksutredningen bör stå fast och som ingen heller har ifrågasatt. Bland de 25 motioner som jordbruksutskottet behandlat tillsammans med propositionen finns inte en enda som följer LO:s och TCO:s linje och förordar en krympning av svensk jordbruksproduktion och en minskning av åkerarealen med 300 000-400 000 hektar. Det är mycket glädjande att det inte finns någon sådan motion. Vi tycks ha kommit fram till en allmän enighet om att jordbrukspolitiken för framtiden inte kan utformas enbart med hänsyn till kravet att just i dagsläget och på kort sikt få fram så billiga livsmedel som möjligt. Vi måste mer än förr beakta sidoeffekterna av de jordbrukspolitiska alternativen och ställa bl.a. följande frågor: Vilka regionalpolitiska insatser måste vi sätta in för att kompensera redan glest befolkade bygder för ett ytterligare bortfall av arbetstillfällen och bofast befolkning? Vilka åtgärder måste vi ta till inom landskapsoch miljövård i de delar av vårt land som i första hand skulle komma att påverkas av en krympning av åkerarealen? Jag är helt övertygad om att den samhällsekonomiska vinst på högst en halv miljard kronor per år som vi eventuellt skulle kunna göra på en krympning av jordbruket inte skulle räcka särskilt långt för att klara de åtgärder som skulle krävas. 37 Därtill kommer att vi för en ganska måttlig försäkringspremie ökar vår trygghet och vår handlingsfrihet i ett krisläge. Ett mycket tungt motiv för att behålla det svenska jordbrukets produktionskapacitet — och därmed en viss överproduktion — är dock enligt folkpartiets mening de globala framtidsutsikterna på livsmedelsförsörjningens område. Ingen nation får i dag betrakta sin livsmedelsproduktion som sin egen privata trädgårdsskötsel. Vi måste i våra bedömningar väga in den allmänna utvecklingen i världen i stort, främst vad gäller befolkningsökning, livsmedelsproduktion, hushållning med produktionsresurserna — främst åkerjorden — och fördelningen av produktionsresultatet. Även om de svenska resurserna är helt marginella vore det oriktigt att i debatten om vår framtida jordbrukspolitik försumma att göra en utblick över världen i stort. Från tidernas begynnelse dröjde det till 1820 innan människosläktet uppnådde en miljard individer. Efter ytterligare 110 år, 1930, fanns det 2 miljarder. Efter ytterligare 30 år, 1960, fanns det 3 miljarder. Efter ytterligare 15 år, 1975, fanns det 4 miljarder. Experterna räknar vidare och säger att vi blir 6-7 miljarder år 2000. Europa hade sin befolkningsökning framför allt på 1800-talet. Om de 500 miljoner människor av europeisk härkomst som nu befolkar andra delar av världen skulle återvända till Europa skulle vår världsdel vara betydligt folkrikare än Kina. Europa löste sin befolkningskris genom att på 1800-talet ”tömma sina fattighus på den nordamerikanska prärien”, för att använda ett drastiskt uttryck av Vilhelm Moberg, och lägga beslag på andra kontinenters naturresurser. Därefter har den rika världen skaffat sig en enorm transportapparat som fraktar förnödenheter och lyxvaror från andra kontinenter och fyra femtedelar av all den fisk som fångas i världshaven till de rika länderna. Av fisken går hälften till djurföda. Den totala livsmedelsproduktionen i världen beräknas öka med ca 2,5 96 per år. Befolkningen ökar med ca 2 96 per år. Därmed borde livsmedelssituationen totalt sett i världen förbättras år från år. Men eftersom befolkningsökningen i huvudsak äger rum i de fattiga länderna och produktionsökningen i de rika länderna kommer hungerklyftan i stället att öka. I dag beräknas antalet svältande människor uppgå till omkring en halv miljard, om tio år dubbelt så många om vi fortsätter nuvarande handelsoch biståndspolitik. Världslivsmedelskonferensen i Rom 1974 var i stort sett enig om dessa bedömningar. Lösningen presenterades i två huvudteser: 1. De fattiga ländernas livsmedelsproblem måste på lång sikt lösas genom att de ökar sin egen produktion. 2. För att detta skall bli möjligt bör de rika ländernas bistånd för landsbygdsutveckling och ökad livsmedelsproduktion i den fattiga världen minst tredubblas under den närmaste tioårsperioden. Beträffande den första tesen bör vi inse, att den inte kan uppfyllas inom överskådlig tid. Vi bör kanske också komma ihåg, att vi indirekt säger till de fattiga folken att de bör stanna där de är, eftersom vi inte kan anvisa dem en enda liten kontinent med bra matjord eller andra — Nr 54 rikedomar, dvs. den lösning som Europa använder sig av. Beträffande den andra tesen kan vi bara konstatera, att den erforderliga ökningen av i-ländernas bistånd till landsbygdsutveckling, som framför allt måste bestå i forskning om produktionsbetingelserna och utveckling Jordbrukspolitiav en ”lagomteknik”, inte kommer till stånd, beroende på bl.a. u-länken, m.m. dernas egna önskemål om industrisatsningar. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att jordbruksministern på s. 168 i propositionen redovisar samma uppfattning som utredningen, att jordbruksprodukternas bytesvärde på den internationella marknaden kommer att stiga. Samtidigt konstateras att vi sannolikt kommer att få ganska stora variationer. Jag vill för min del gärna understryka, att den långsiktiga utvecklingen knappast kan gå i mer än en riktning. Eftersom u-länderna efter hand kommer att höja sin standard genom industrialisering och eftersom de inte inom överskådlig tid kan bli självförsörjande i fråga om livsmedel, kan vi räkna med att lönsamhetsförhållandena mellan å ena sidan industriproduktion och å andra sidan livsmedelsproduktion kommer att förändras till livsmedelsproduktionens fördel. Vår industri kommer att i bransch efter bransch pressas av allt hårdare konkurrens från länder med lägre kostnader och lägre standard. Samtidigt kommer efterfrågan på livsmedel att öka. Till bilden av utvecklingen i världen i stort hör också de larmrapporter, som med jämna mellanrum når oss om förslösandet av livsmedelsproduktionens viktigaste resurs — matjorden. Vid lantbruksveckan 1974 konstaterade Rolf Edberg, att under vår generation mer matjord har förslösats än under jordens hela tidigare historia. För några år sedan rapporterade det amerikanska jordbruksdepartementet, att så mycket matjord försvinner varje år att den skulle kunna fylla ett godståg av längden arton varv runt jorden. Matjorden förs ut i världshaven av vindar och floder. I varma regioner upphettas jorden så starkt sedan den berövats sitt växttäcke, att de mikroorganismer som håller jorden levande förbränns och öknen tar över.

Även om det svenska jordbruket är av ytterst liten betydelse för världens livsmedelsförsörjning i stort, måste det vara vår skyldighet att med största uppmärksamhet iaktta och försöka bedöma den långsiktiga utvecklingen. Den största skillnaden mellan 1967 års jordbrukspolitiska beslut och det beslut riksdagen kommer att fatta i dag ligger just i den 39 ändrade bedömningen av den långsiktiga utvecklingen. Det är denna skillnad jag i första hand velat belysa med mitt anförande. År 1967 ansågs det möjligt och lämpligt att Sverige för all framtid skulle göra sig av med en väsentlig del av de resurser vi har för livsmedelsproduktion. I dag beslutar riksdagen i full enighet att dessa resurser bör bibehållas. I sitt remissutlåtande har socialstyrelsen hävdat, att målsättningarna för vår jordbrukspolitik borde kompletteras med ett folkhälsomål. Därmed ger socialstyrelsen sitt stöd till de synpunkter jag anfört i mitt särskilda yttrande i jordbruksutredningen. Vi bör försöka ändra svenska folkets kostvanor för det första i syfte att förbättra folkhälsan och för det andra av hänsyn till livsmedelssituationen i världen, som jag tidigare har beskrivit. Vetenskaplig expertis har sedan många år föreslagit åtgärder för att ändra de svenska kostvanorna. Socialstyrelsen påpekar i sitt yttrande, att statsmakterna aldrig tagit politisk ställning till dessa förslag. Jag skall inte här ta upp en debatt om hur i hög grad dessa ställningstaganden hör hemma i det jordbrukspolitiska sammanhanget. Men jag är övertygad om att sådana ställningstaganden bör ske så snart som möjligt. Det är en viktig möjlighet att minska sjukdomar och vårdbehov. Vi är alla överens om att ökad upplysning och information är viktiga medel för att få folk att ändra matvanorna. Det bör naturligtvis inte vara så att prispolitiken genom livsmedelssubventionernas utformning motverkar de mål man vill uppnå med hälsoupplysningen. Därför är det rimligt att vi vid framtida ändringar i subventionerna låter hälsosynpunkterna vara vägledande och naturligtvis också eftersträvar att köpsvaga grupper har råd att få en näringsriktig kost. Utskottet skriver att det är angeläget med ett samlat grepp på dessa frågor. Det vill jag gärna understryka. Jag hoppas att de överväganden som sägs pågå inom regeringskansliet verkligen skall leda till ett sådant samlat grepp. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter, dock med den ändring som senare kommer att föreslås beträffande skrivningen på s. 24.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka herr Enlund för hans sätt att skildra det som verkligen hände 1967. Man är inte bortskämd med så korrekta skildringar från den dåvarande oppositionens sida på den punkten.

Det är om detta vi hela tiden har stritt, och jag vill be Eric Enlund läsa vår re servation på s. 43. Vi talar där om hur vi tolkar jordbruksministern och Nr 54 skriver: ”Det bör framhållas att utskottet därvid tolkat uttalandena i Fredagen den propositionen så att någon tyngdpunktsförskjutning mellan de primära 16 december 1977 jordbrukspolitiska målen inte är avsedd, utan att produktionsmål, inkomstmål och effektivitetsmål alltjämt måste komma att tillmätas i hu — Jordbrukspolitivudsak lika vikt.” ken, m.m. Det här försökte vi vinna gehör för i utskottet, men vi var tvungna att reservera oss för att få fram den här ståndpunkten. Utskottet ville inte höra talas om denna likvärdighet, utan man ville ha en skrivning där man markerade att huvudsyftet skulle vara inkomstmålet och det övriga mera andrahandssyften. Jag har ställt frågan till jordbruksministern — han kommer säkerligen upp här så småningom — om vi har tolkat hans proposition fel eller om det är utskottsmajoriteten som gjort det. Det här är en mycket avgörande fråga inför de diskussioner som snart skall börja om avtalsförhandlingarna på jordbrukssidan. Står vi fast vid vad som tidigare gällt, nämligen att det skall vara likvärdiga förhållanden, eller skall jordbrukarna efter dagens beslut ha en mer favoriserad ställning när det gäller diskussionen kring dessa ting? Det är helt avgörande. Eric Enlund har anslutit sig till den uppfattning som socialdemokraterna reserverat sig för, och jag hoppas att den anslutningen kommer att gälla för folkpartiets vidkommande.
Herr talman! Jag vill först säga att inte bara den här reservationen utan flertalet socialdemokratiska reservationer innehåller skrivningen att man bygger på utredningens förslag, som var enhälligt, och att man instämmer i jordbruksministerns bedömning i propositionen. Jag tror att den formuleringen återkommer i nästan samtliga reservationer. När det gäller den här tolkningen menar jag att det inte finns någonting som hindrar att man tolkar propositionen på det sättet, nämligen att inkomstmål och konsumentintresset skall jämställas. Det är det svar jag kan ge. Mitt intryck av de socialdemokratiska reservationerna är att man med ljus och lykta letat efter anledningar till reservationerna, eftersom man i reservationerna ofta har formuleringen: Vi instämmer i jordbruksministerns bedömning i propositionen. Det gäller enligt min uppfattning även den här reservationen.
Herr talman! Det är nog tvärtom, att vi just i formuleringen kring inkomstmålet har letat med ljus och lykta för att kunna tolka in vad vi hoppades var avsikten med jordbruksministerns skrivning. Vi var överens om detta i utskottet vid ett tillfälle. Vi fick en skrivning — exakt den skrivning vi har reserverat oss för på basis av att vi var överens om denna likvärdighet. Men den accepterades inte av utskottets majoritet vid slutbehandlingen, utan man ville ha en annan skrivning för att mar 41 kera att fr.o.m. nu skall inkomstmålet ha en annan dignitet i förhållande till de andra målen. Det är där vi skiljer oss. Det är därför vi har tvingats reservera oss, och det är därför jag hela tiden har sagt att förutsättningarna för oss att kunna föra just den politik vi har varit så ense om under 1970-talet är att vi även i fortsättningen kan påräkna ett förtroende hos konsumenterna. Jag är inte ett spår förvånad över att folkpartiet på den punkten har samma inställning som socialdemokraterna. Jag tror att det helt enkelt är en förutsättning för en framgångsrik jordbrukspolitik att vi inte på det här sättet, som man försöker tolka in från utskottets sida i jordbruksministerns skrivning, säger att fr.o.m. nu skall jordbrukarna i samband med förhandlingarna favoriseras. Jag är glad att Eric Enlund och jag fortfarande tycks vara överens, och jag emotser omröstningen med tillförsikt.
Herr talman! Den polarisering som Svante Lundkvist nämnde i sitt inledningsanförande, nämligen polariseringen mellan konsumentintressen och producentintressen, bör man till varje pris undvika. Jag ser inte något hinder att följa utskottets skrivningar på de här punkterna, därför att syftet med och strävan efter att polarisera står, såvitt jag förstår, reservanterna i huvudsak för. Att vi i sak är eniga vill jag gärna understryka, men kvar står dock att om man nu gärna vill undvika en polarisering bör man kanske också undvika att, som reservanterna har gjort, till varje pris försöka få fram tolkningar som gör det möjligt att få till stånd polarisering. Folkpartiet kommer alltså att följa utskottets hemställan.